Fru talman! Det är gott och väl att näringsministern är seriös. Men näringsministern vet naturligtvis mycket väl att om marknadskrafterna skall styra den här utvecklingen blir det med nödvändighet så att man räknar, kalkylerar och ser vad som är lönsamt. Den stora risken är att man då bränner en massa miljarder på teknik som om ett eller annat år kommer att vara förlegad. Sverige har genom åren haft förmågan att se långsiktigt och försökt hitta de långsiktiga visionerna. Och det är ingen tvekan om - näringsministern som har goda kontakter i branschen vet självfallet att alla är överens om detta - att optofibern är den överlägsna och tydliga framtidsinriktningen. Varför skall man då gå halvvägs och halvhjärtat till väga, i synnerhet om näringsministern och jag - och det hoppas jag - har gemensamma visioner om att detta faktiskt måste gälla hela landet och att det skall vara likvärdiga villkor i hela landet? Jag vill bara ta upp en sak till. Näringsministern talade väl om kunskapen och att överbrygga kunskapsklyftor. Jag har förstått att detta är något man säger ofta och gärna, och det är utomordentligt bra; vi säger det också i Centern. Men problemet är att lärarutbildningen här släpar efter, och jag undrar om näringsministern är riktigt uppmärksam på detta. Som jag har förstått det finns det bara en lärarutbildning i landet, nämligen den i Norrköping, som på riktigt allvar lyfter fram IT-frågorna i utbildningen. Här borde det vara viktigt för riksdag och regering att initiera någon förändring så att man verkligen tar IT frågorna på stort allvar och ser till att de lärare som nu kommer ut i skolorna är mycket duktiga på det här området.
Fru talman! Låt mig börja med att säga att vi är ganska eniga om att vi behöver en bra IT infrastruktur. Men en aktiv IT-politik måste bygga på kunskap. IT-infrastrukturen är svårbeskriven. Den finns i privata bolag, i statliga bolag, i kommuner och på andra ställen, och det finns ingen heltäckande karta att utgå ifrån. Innan vi bygger ut måste vi veta vad som är viktigast att bygga. Det vet vi faktiskt inte i dag. Det är just därför vi har tagit initiativet till att kartlägga det här. Detta kan ju inte kritiseras! Vi kartlägger och får in mer kunskap, och när vi har fått denna kunskap kommer vi att agera och vara aktiva. Detta tycker jag är det minsta man kan förvänta sig av en regering.
Fru talman! Det var intressant att höra citatet från Tony Blair. Jag kan säga till ministern att kristdemokraterna har samma inställning i den här frågan. Med ministerns tillägg om att staten måste känna ett extra ansvar för dem som kanske inte omfattas av marknaden är vi helt överens på den punkten. Vi pratar om fiber åt folket. Vi vill att optisk fiber skall läggas ut till alla i landet så långt det är möjligt. Jag vet att den utredning som ministern hänvisar till pågår, men ett år i det här sammanhanget är en väldigt lång tid. Utvecklingen går väldigt fort. Många som överväger att starta ett eget företag kanske inte gör det på grund av att infrastrukturen inte är på plats. Jag undrar hur ministern ställer sig till våra tankar när det gäller att skynda på den här utbyggnaden. En tanke är ROT-avdrag för hemmen om man ansluter sig till ett sådant här nät. En annan är att skynda på kommunerna. Vi vet att många kommuner bygger egna nät. Kan man tänka sig att Svenska Kraftnät, som vi nämnde tidigare, får ett bolagsdirektiv att lägga ned kabel när man ändå är ute och gräver? ISDN-avgifterna har vi debatterat. Är ministern beredd att påtala den orimliga prisskillnaden för Telia, t.ex.? Hur skall vi annars kunna ha den här garantin om tillgänglighet?
Fru talman! Jag måste ändock än en gång upprepa att vi vill ha kunskap. Det får vi i juni månad. Därefter skall vi föra en diskussion och ta in olika synpunkter. Sedan skall vi lägga fram förslag till riksdagen. Än en gång: Vi är överens om att det är marknaden, som har en väldig kraft, som har gjort att det har gått så fort och att staten måste ta ett ansvar, så att alla får del av detta. Jag vill också säga att det finns väldigt stora resurser inom staten, som nämndes här. Vi har Svenska Kraftnät, vi har Banverket och vi har Vattenfall som äger nät, om jag använder det uttrycket. Det är klart att detta är en resurs som kanske kan användas. Men jag vill även där avvakta. Med det har jag sagt att jag inte kan ta ställning direkt och säga: Så här skall vi göra. Jag tycker att det skall respekteras tills vi vet att det ser ut på ett visst sätt. Därifrån går vi vidare.
Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Jag har respekt för att man vill se på utredningen först, men jag hoppas att ministern också har förståelse för att det finns en otålighet hos många när det gäller infrastrukturen. En annan fråga jag vill ställa till ministern är den som gäller klyftan i samhället. Ministern nämnde t.ex. att vi politiker måste vara offensiva. Det är just det jag har efterlyst i mitt anförande. Vi måste vara ute och tackla den klyfta som uppstår. Jag kommer från Blekinge. Blekinge har fått stora möjligheter att satsa på IT. Det fungerar mycket bra och många goda exempel finns. Samtidigt finns klyftan till de människor som inte kommer in i den nya tekniken, som fortfarande är arbetslösa. Har ministern några tankar på hur ett offensivt ledarskap kan tackla det problemet?
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det finns mycket stora klyftor i vårt samhälle, inte minst inom detta område. De finns dessvärre också inom många andra områden. Ofta ser vi dem i den mycket starka regionala obalans vi har. Jag tycker att enda möjligheten att klara detta är att vi gör väldigt breda satsningar på många områden. Det kan ju låta lite voluminöst, men det är enda vägen. Det gäller regionalpolitiken, det gäller IT infrastrukturen och det gäller utbildningen. Regeringen har också gjort stora satsningar på utbildning i skolorna. Dessutom utbildas många i IT inom arbetsmarknadspolitiken. Jag tycker ändå att vi för det första förstår detta, för det andra vidtar en hel del åtgärder. Men självklart kan vi vidta fler åtgärder för att minska de här klyftorna. Det vill jag också återkomma till när vi har mer kunskap om helheten. Det gäller även infrastrukturen.

Fru talman! Jag vill tacka trafikutskottet för att min motion om mobiltelefoner har behandlats med ett stort allvar i betänkandet. Motionen avstyrks men är ändå behandlad på ett bra sätt, tycker jag. Under de år som jag har skrivit motioner om mobiltelefoner har användningen ökat explosionsartat. När jag skrev första gången under allmänna motionstiden 1995 såldes det 23 000 abonnemang under de tre fösta månaderna. Det var lika mycket som under hela 1993. Den här utvecklingen av antalet abonnemang tyckte jag var anmärkningsvärd på grund av den strålning som mobiltelefoner utsänder och att de s.k. SAR-värdena skulle öka i samhället. Följande år har ökningen varit exponentiell och kraftig. Nu ligger försäljningen på nära 4 miljoner, och telefonbolagen räknar med att nio personer av tio kommer att ha mobiltelefon om några år. Gränsvärdena är satta för användning under en till två minuter. Knappast någon pratar i dag så kort tid. Jag har sett människor sitta och prata i 30 minuter, och då ökar naturligtvis exponeringen och de upptagna SAR-värdena. Som jag skriver i min motion har forskning visat att mänskliga celler reagerar på lågfrekvent strålning. Koncentrationsförändringar av kalcium gör att cellen skickar ut små s.k. antenner, vilket kan mätas. Fru talman! Försiktighetsprincipen är viktig i sådana här sammanhang. Påverkan under lång tid och vad det kan innebära är alltid svårt att förutse. Därför bör försiktighet gälla. Sverige har en undantagsklausul som innebär att mobiltelefoner under en uteffekt av 7 watt inte behöver kontrolleras. Denna klausul bör försvinna, bl.a. på grund av att ett så stort antal olika mobiltelefoner kommer ut på marknaden och ökar på SAR-värdena. Forskare på mobiltelefoner säger också att en slopad gräns för kontroll nu bör antas. Visst har mobiltelefonen gjort att olycksfallsarbetet har kunnat underlättas. Antalet sjöolyckor, speciellt med småbåtar, har kunnat minskas på grund av att mobiltelefoner finns ombord, och antalet utryckningar från sjöräddningen har också gått ned. Självklart är detta mycket positivt, men det undantar inte det faktum att mobiltelefontillverkare måste se till att designa telefonerna med en antenn som inte utsätter människokroppen för uppvärmning eller förse telefonerna med s.k. handsfree och därmed minska strålningsrisken. En varningstext som varnar för att prata alltför länge i mobiltelefon skulle hjälpa till att minska utsattheten. Det finns dock forskning som visar på risker och följder redan nu av användningen av mobiltelefoner. Fru talman! Den strålning som tas upp av kroppsvävnaden benämns SAR-värden. Dessa värden testas av telefontillverkarna, men de görs inte officiella. Jag påpekar i min motion att dessa värden bör vara helt öppna. Gränsvärdet, som mäts i SAR, är ett tidsmedelvärde - när 10 gram kroppsvävnad under sex minuter har utsatts för strålningen från en mobiltelefon. För Utgångsvärdet för gränsen är satt till att kaniner, som blev exponerade för mikrovågsstrålning, fick grumlade linser, alltså starr. Detta är en säkerhetsmarginal för att inte få grumlade linser, men det visar inget om t.ex. nervpåverkan eller annat som kan bli påverkat. Det är faktiskt ett rimligt krav att öppenhet ges från tillverkarna. Oron hos människor ökar naturligtvis när mätningar är hemliga. I en debatt som hölls i förra veckan på Chalmers högskola i Göteborg frågade forskare just detta, varför inte värdena offentliggörs. De fick till svar att detta inte skulle vara intressant för forskarna. Den stora undersökning som utfördes av docent 11 000 personer. Det är den största undersökning som har gjorts i världen i sitt slag och den besvarades av svenska och norska mobiltelefonanvändare. Denna undersökning visade på symtom såsom trötthet, huvudvärk, minnesluckor och koncentrationsproblem, värme på och bakom örat, brännande hud, stickningar och yrsel. Fru talman! Den här forskningen har visat att ytterligare forskning behövs för att klargöra eventuella samband med allvarligare konsekvenser, nu när mobiltelefonpratandet tenderar att bli allt frekventare och ta längre tid. En grupp personer utsattes vid ett försök helt nyligen i England för mobiltelefonfrekvent strålning under en halvtimme tillsammans med en kontrollgrupp. Alla de bestrålade försökspersonerna uppvisade att korttidsminnet hade påverkats, enligt de engelska forskarna. Fru talman! På kontor och i hemmen blir nu sladdlösa telefoner vanliga. De s.k. DECT telefonerna har konstaterats avge tio gånger mer strålning än de vanliga mobiltelefonerna. Sådana används bl.a. här i riksdagen av våra kanslier. Anledningen är att signalen till de här telefonerna är konstant och att sändaren hela tiden avger ett strålningsfält. De människor som använder dessa mobila telefoner utsätts nu för en onödig exponering. Runtomkring oss i vår livsmiljö, i luften, finns nu en mängd olika elektriska fält som samverkar, interagerar, med varandra. Lodräta fält uppstår från satelliter i rymden, som används av digital TV. Dessa lodräta fält korsas av vågräta fält från elektrisk utrustning, bl.a. telefoner. Luften är nu så mättad att det fattas frekvenser, och de stora telefonbolagen blir tvungna att ta fram nya system. De här korsande elektriska fälten i atmosfären kan liknas vid en enorm mikrovågsugn. Man kan säga att mänskligheten nu ingår i ett gigantiskt experiment där jorden med atmosfär är denna enorma mikrovågsugn och där ingen kan säga vad detta kommer att innebära. Med detta, fru talman, vill jag avsluta med att önska att vi alla kan titta framåt och ta åt oss nya tekniker, men med en viss försiktighet vad gäller liv och hälsa.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att också min motion har blivit välvilligt behandlad i utskottet. Utvecklingen av informationssamhället går mycket snabbt och förändringstakten är hög. I dag har tekniken nästan inga begränsningar. För att detta inte skall skrämma de människor som inte känner sig delaktiga i utvecklingen krävs det information och utbildning. Det bästa för samhällsutvecklingen är att så många som möjligt känner att de är med i utvecklingen, förstår vad som händer och själva kan hantera informationstekniken. Vi politiker måste ta till vara denna utveckling på bästa sätt därför att den, som det står i propositionen, påverkar vår produktionsförmåga och vårt levnadsmönster liksom förutsättningarna för att utveckla vår demokrati. Sverige har en tätposition som IT-land, och den skall vi självfallet behålla genom att bygga ut en digital infrastruktur för höghastighetsförbindelser och ge hushåll och företag i hela Sverige goda förutsättningar att använda den nya tekniken. Vidare framgår det av regeringens förslag om IT i skolan att vi satsar rejält på IT i utbildningsväsendet. Jag har i min motion tagit upp att även förskolan ingår i det livslånga lärandet. Det är därför angeläget att även resurser fördelas till förskoleverksamheten så att alla barn, inte bara de som har dator hemma, hinner få lite vana vid datorn innan de börjar i förskoleklass och i den reguljära skolan. Vidare är det synd att inte ta till vara den fantastiska lust att "leka med datorn" som många små barn har. Jag har egna erfarenheter av hur tre och fyraåringar mycket snabbt lär sig att hantera datorn just genom lusten att leka och lära. De är orädda för tekniken. För att använda informationstekniken i den pedagogiska verksamheten behöver lärarna ha kunskaper och egna erfarenheter. Alla som avlägger lärarexamen bör ha den kompetensen. Tyvärr är kunskaperna inom lärarkollektivet mycket ojämna. Därför är det viktigt att man när den stora satsningen på skolan görs också följer upp den med statistik över lärarnas I nämnda proposition hänvisas det till att även förskolan ingår i det nationella programmet för IT i skolan. Jag hoppas att det innebär en satsning även på förskolan. När det gäller uppföljningen av IT-området och redovisningen av statistik är det bra att det blir ett samlat system för statistik över modern informationsoch kommunikationsteknik och att det sker i samråd och i samarbete med övriga myndigheter/organisationer med statistikansvar på IT-området. Det är också viktigt att stärka konsumenternas ställning på marknaden. Konsumenterna kan exempelvis lättare få tillgång till viktig information och tillgång till ett större utbud av varor och tjänster, vilket på sikt kan främja konkurrensen och ge lägre priser. Utskottet skriver att informationstekniken även kan medföra förbättrad tillgång till service för vissa grupper, såsom äldre och boende i glesbygd. Men för att konsumenterna skall kunna dra nytta av den nya tekniken krävs det IT-kunskap. Dessutom är det viktigt att konsumenten känner sig trygg i användandet av Internet för elektronisk handel. För det krävs regelverk med lagar och förordningar men det handlar om mer än regelverk - konsumenterna bör vara med och utforma den framtida möjligheten till konsumentinformation via nätet. För att få konsumenterna delaktiga bör ett folkbildningsarbete initieras om konsumenternas möjligheter vad gäller IT-stöd. Fru talman! Samhället har ett viktigt ansvar för att informationstekniken kommer alla till del och att vi tar till vara de stora möjligheter som tekniken erbjuder.

Fru talman! Jag skulle bara helt kort vilja redogöra för vad som händer när det gäller 2000-frågan, som togs upp här av Per Bill. Vi har förändrat delegationen. Vi har förstärkt med en vice ordförande. Därmed skulle jag kunna säga att vi har anskaffat, om man vill ha det så uttryckt, en general. Delegationen har nu tagit initiativ till oberoende bedömningar av viktiga sektorer, t.ex. elmarknaden och telemarknaden. Vi kommer att göra oberoende studier där. Vi börjar föra diskussioner med elmarknaden i morgon. Jag vill också säga att det som i dag tagits upp i kammaren om 2000-frågan har grundats på den rapport som riksdagen fick tidigare. Den nya rapporten, som kommer att lämnas i maj, kommer att visa - jag kan säga det utan att överdriva - att vi kan känna oss mycket trygga i 2000-frågan. Vi har tagit en hel del initiativ, och de olika branscher, offentlig sektor etc. är jag övertygad om kommer att klara detta mycket bra. Slutligen: Att i talarstolen försöka måla svarta bilder - det kommer att gå åt skogen, kärnkraftverk kommer att explodera, det kommer att hända det ena och det andra - är faktiskt oansvarigt. Det finns ingen grund för det.

Fru talman! Först får jag konstatera att näringsklimatet är hyggligt i dag. Det går bra för Sverige och även för småföretagarna. Sedan finns det regelsystem och hinder för företagandet som vi måste se över - skatteregler och annat. Det kommer vi att återkomma till.

Fru talman! Också jag vill uppehålla mig vid säkerheten inför årtusendeskiftet. Mycket trygga kan vi vara, säger näringsministern. Det kan vi i en sådan här situation bara vara på ett enda sätt, nämligen trygga att vi har gjort vårt absolut yttersta för att hantera en mycket speciell situation. Jag vill faktiskt påstå, herr näringsminister, att den här regeringen inte lyckats, inte den förra heller, göra det som skulle få oss att känna oss trygga. Det här är en mycket speciell situation med riktig osäkerhet och samtidigt risk inom alla sektorer. Det kan i värsta fall braka ihop precis överallt - i bästa fall bara i vattenkokaren. Någon har sagt att ventilationssystemet i riksdagen eventuellt kan slås ut, men i värsta fall är det ett kärnkraftverk, ett gammalt sovjetiskt byggt kärnkraftverk på andra sidan Östersjön. Internationellt ses det som den kanske största risken inför 2000-årsskiftet. Det är bra att vi har fått rapporter och utredningar och att man nu har satt till en ledning. Det är alldeles utmärkt. Samtidigt är det oroande att det finns så många rapporter om akuta brister. Vad som är absolut anmärkningsvärt är att regeringen fortfarande inte har satt av några pengar för det här. T.o.m. de egna myndigheterna skall klara av detta inom sin egen budget. Det måste naturligtvis till en ledning och en organisation så att arbetet inte försvagas genom att vara uppdelat sektorsvis. Näringsministern har i dag låtit oss få veta att det har tillsatts en vice ordförande. Det låter i och för sig bra, men den skulle ha funnits för många år sedan. Det behövs en rejäl samlande ledning i en sådan här risksituation. I vårt land är det så att det bara är en enda enhet som kan utöva det ledningsansvaret vid påfrestningar i fredstid. Det är regeringen och ingen annan. Det är tyvärr inte så att man, som näringsministern gör, kan uppmana företag, myndigheter och organisationer att var och en bör ta sitt ansvar. Nej, det här är en allvarlig risksituation för hela landet. I det läget är det faktiskt bara regeringen som kan ta ansvar. Det finns vissa gemensamma uppgifter som skall vara statens. Det här är en av dem. Vi hade kunnat vara i ett betydligt bättre läge om regeringen hade vidtagit åtgärder när vi moderater för första gången för flera år sedan tog upp frågan. Jag kan bara uppmana ministern och hans vice ordförande att hämta modeller från andra håll. Arbetet har gått betydligt fortare i andra länder där man tagit detta på allvar. Ministern påpekade hur viktigt det är med IT utvecklingen. Ja, i den här frågan kan den offentliga sektorn gå före och vara motor. Jag vill vädja till ministern att han tar den här frågan på allvar och genast och med kraft arbetar för en konkret kraftsamling när det gäller problemet inför 2000-årsskiftet. Försvarsutskottet har uppmanat regeringen att lämna en rapport. Fru talman! Jag vill uppmana regeringen: Låt det inte stanna vid detta. Gör någonting nu! Fru talman! Med detta vill jag instämma i de yrkanden som Per-Richard Molén tidigare framfört.
Fru talman! Det är tredje moderaten som försöker göra partipolitik av 2000-årsproblematiken. Det är bara att beklaga att man försöker skrämma svenska folket på detta vis. Vi har tagit 2000-problematiken på mycket stort allvar. Vi har tillsatt den här generalen, och 2000 delegationen fortsätter att ge klartecken allteftersom myndigheterna bockar av när de har testat klart sina områden. En skrivelse läggs fram på riksdagens bord i maj. Vi tar detta på mycket stort allvar, och det är att beklaga att moderaterna försöker göra partipolitik av en sådan här sak. Man kan faktiskt skrämma upp svenska folket här. Vi måste vara sakliga och korrekta och sköta det här på ett snyggt sätt, och jag tycker att det är osmakligt av moderaterna att göra så här.
Fru talman! Jag tycker ändå att det är viktigt att så att säga försöka väcka regeringen vid denna sena timma, och jag tycker att det är väldigt bra att man har vidtagit de här åtgärderna. Problemet är bara att det ju inte finns folk som kan göra någonting åt saken. Om regeringen - den förra regeringen - hade satt i gång för tre år sedan hade man på sikt kunnat ta sig an de här problemen. Jag tycker inte att vi skall jaga upp svenska folket och börja lagra konserver och sådant, men jag vill däremot faktiskt skrämma upp regeringen till att ta lite ordentligare tag i den här frågan. Jag vet att det har legat flera utredningar på regeringens bord ända sedan förra sommaren, och man har försökt att få regeringen att ta tag i den här problematiken och faktiskt tillsätta en ledning och se till att man får framför allt ett samlat grepp. Vad det handlar om nu är ju inte en IT problematik. Det här handlar ju om att skapa beredskap för en risksituation. Det är ju dit vi har kommit nu. Tyvärr är vi så sena att det inte längre är fråga om att förebygga, utan nu gäller det att se till att vi kan fixa konsekvenserna. Då är det beredskap vi talar om, och det är regeringens ansvar.

Fru talman! Om Anna ville skrämma upp regeringen så var det alldeles onödigt, eftersom de här åtgärderna redan var vidtagna. Talet var väl skrivet redan innan Anna fick rapporten av Björn Rosengren i dag. Jag tycker att det är synd att man inte försöker vara saklig i den här frågan. Regeringen har tagit frågan på mycket stort allvar. Man har tillsatt Jan Freese, och vi får en ny skrivelse i maj där man tittar på hur långt man har kommit på kommuner, myndigheter och andra organ. Jag betackar mig alltså för den partipolitik man försöker göra av detta från moderaternas håll.
Fru talman! Vi tycker ju att det är bra att man äntligen har kommit till insikt, men det är bara det att vi nu har så få månader på oss. Vi i försvarsutskottet har läst de här rapporterna, och vi tyckte att det var utmärkt att Statskontoret nu äntligen har levererat sin första rapport. Vi har fått utredningen från i somras från Statskontoret. ÖCB har tagit initiativ till en internationell konferens, även om det inte var särskilt många där och lyssnade på den heller, vad jag förstod, från den centrala regeringen. Men det är fortfarande så att vi inte är längst i framkant. Jag hoppas, precis som Monica Green, på den rapport vi får i maj. Inget skulle glädja mig mer än att de besked jag får höra då är att vi nu ligger långt framme och att vi är på väg att göra så mycket som det någonsin går. Som jag sade inledningsvis: Trygghet kan vi inte tala om i det här sammanhanget. Det är osäkerhet. Trygghet kan vi bara känna när vi vet att man faktiskt gör sitt yttersta för att det här skall bli bra och fungera på bästa möjliga sätt.

Fru talman! Ledamöter! Som ung juridikstuderande var det för mig liksom för många andra så att pengarna tog slut, och jag försökte reparera det genom att vikariera som lärare. Efter att under ett par veckor gått igenom allt om rymden, månen och stjärnorna med alla eleverna i första klassen ställde jag frågan: Innan vi går över till att lära oss om lantgården, är det något barn som har någon sista fråga om rymden nu? Då räcker flickan som sitter längst bak, en liten mörkhårig tjej, dotter till en katolsk religionshistoriker, en ganska känd pappa, upp handen och frågar: Var bor Gud? I det läget blir man som lärarvikarie ganska svarslös. Men efter att nu ha sett fyra eller kanske t.o.m. fem ministrar vifta med en känd bok med kända valtal från en känd engelsk politiker undrar jag om jag kanske borde ha svarat 10 Downing Street i stället. Björn Rosengren har i dag i kammaren meddelat att regeringen kommer att lägga fram en skrivelse om IT i början av sommaren och att man väntas lägga fram en proposition om infrastrukturfrågor i början av nästa år. Han sade också att alla skall få ta del av den här nya tekniken, alla över hela landet, och att staten skall garantera en väl fungerande teknisk infrastruktur. Det här är förstås förskräckligt bra. Det är det vi har efterlyst i allt vårt arbete och allt vårt tal från Men nu pågår en väldig industriell omstrukturering i det här landet, både vad gäller ägande och vad gäller produktion. Det innebär att stora delar av verkstadsindustrin och underleverantörerna är extremt beroende av att kunna använda bredbandsteknik nu, mycket snart, för att inte hamna utanför de listor som finns över kvalificerade underleverantörer. Det innebär att många mellanstora företag och småföretag faktiskt är väldigt illa ute därför att infrastrukturen inte finns framme; ledningarna är inte dragna. Jag instämmer med näringsministern att marknadens krafter självklart skall användas där de kan fungera och användas på ett bra sätt i det här sammanhanget, men den sista biten fram till dessa företag och fram till hemmen måste staten gå in och garantera att det dras fiber ända fram. IT:s roll för tillväxt har nämnts i många olika sammanhang, och den kan inte underskattas. Det handlar inte bara om tjänstesektorn, som alltid nämns när vi pratar om IT. Det handlar lika mycket om att bevara och utveckla t.ex. verkstadsindustrin. Och då är det bråttom, mer bråttom, tror jag, än vad näringsministern tycks ha i det här sammanhanget. En annan fråga som har berörts i debatten i dag är frågan om priset för ISDN-uppkoppling. Skillnaden mellan detta och telefoni är ju att när det gäller telefoni har Telia faktiskt ett ägaruppdrag, ett ägaruppdrag som säger att bolaget har ett regionalt ansvar för att telefonin skall vara likvärdig över hela landet. Något motsvarande ägaruppdrag vad gäller infrastruktur för informationsteknologi finns inte, och det är det som fattas i det här sammanhanget. Det är det som skulle göra att bolaget i sig faktiskt kan garantera likvärdiga priser för ISDN-uppkopplingar över hela landet.

Fru talman! Infrastrukturfrågorna har hög prioritet bland riksdagens ledamöter. Lite ironiskt skulle man kunna uttrycka det så att antalet motioner och förslag om åtgärder på såväl det enskilda vägnätet och de allmänna vägarna som järnvägsnätet står i omvänd proportion till de anslagsramar majoriteten har fastställt. Den höga investeringstakt som följde av satsningarna i början av 90-talet har förbytts till en nivå där såväl vägkapitalet som delar av järnvägsnätet sakta devalveras. De stora investeringsambitioner som den dåvarande socialdemokratiska oppositionen visade upp och vid den tiden ansåg vara långsiktigt nödvändiga har dessvärre prioriterats ned till en nivå som gör att man i vissa delar av vårt land nu inte vågar satsa på investeringar i näringslivet och på permanentboende.

Det geografiska avståndshandikapp som Sverige har gentemot våra främsta konkurrentländer i Europa måste enligt vår mening krympas och inte, som nu sker, öka. Fru talman! Frågorna om de ekonomiska ramarna som anges i regeringens skrivelse avhandlades i samband med budgetbehandlingen i december 1998. Jag vill bara hänvisa till de ställningstaganden som vi moderater gjorde i den debatten. Eftersom de ekonomiska ramarna nu är fastställda av riksdagen vill jag i stället kommentera utskottets ställningstagande till några av de 158 motioner som utskottet haft att behandla. Bland dessa finns naturligtvis såväl parti som kommitté och enskilda motioner. Enskilda vägar utgör ingen stor budgetpost i nationalräkenskaperna. Den sammanlagda väglängden på detta s.k. kapillära vägnät utgör dock cirka två tredjedelar av det totala vägnätets längd i landet. Dessa vägar utgör tillsammans en grundförutsättning för att upprätthålla det näringsliv, det skogs och lantbruk som tillsammans ger sysselsättning och inkomst till en betydande del av landsbygdsbefolkningen. Samtidigt bidrar inte minst skogen till en mycket stor del av landets samlade exportöverskott. Ett stort antal av de enskilda vägarna är också förutsättningen för att många fritidsboende med rimlig ansträngning skall kunna nå sina fastigheter. Självklart är också dessa enskilda vägar en förutsättning för att det rörliga friluftslivet skall kunna bibehållas och utvecklas. Den anslagsnedskärning som regeringen tidigare låtit det enskilda vägnätet drabbas av har vi energiskt vänt oss emot. För innevarande budgetår äskar vi 100 miljoner ytterligare i driftsanslag för det enskilda vägnätet. Samtidigt som vi vill höja anslaget till detta område med ytterligare 50 miljoner, vill vi satsa på bärighetshöjande åtgärder på samma vägområde. Vi vill alltså bygga bort flaskhalsar i form av försvagade broar och andra kapacitetsbegränsande delar av det enskilda vägnätet. Riksdagsmajoriteten har dessvärre avvisat detta krav, varför vi genom vår reservation nr 1 än en gång vill markera behovet av dessa insatser. För att för framtiden med större precision än vad som är fallet i dag och på ett tillfredsställande sätt kunna fördela de alltför små anslagen för upprustning av det enskilda vägnätet, föreslår vi i vår motion att en inventering av dessa vägar genomförs med skyndsamhet så att vi kan få ett nytt utgångsläge för att göra bedömningar. För att åtgärda brister i broar och andra bärighetsbegränsande brister som då kartläggs kan adekvata åtgärder sättas in. Fru talman! På regeringens förslag beslöt riksdagen 1997 att lagen om enskilda vägar och vägsamfälligheter skulle sammanföras i en för gemensamma anläggningar anpassad lagstiftning för att därefter hanteras enligt anläggningslagen. I samband med denna förändring yrkade vi moderater att de fastighetsägare som genom delaktighet i befintliga samfälligheter och som genom den förändrade lagstiftningen kom att drabbas av nya lantmäteriförrättningar för att erhålla ändring av andelstal skulle hållas ekonomiskt skadeslösa. För oss är det en självklarhet att kostnader som förorsakas av samhället också skall bäras av samhället och inte med hjälp av en ny lagstiftning övervältras på enskilda människor. I en med Centern och Folkpartiet gemensam reservation nr 5 begär vi därför att regeringen med skyndsamhet skall se över de ekonomiska konsekvenserna av denna förändrade lagstiftning. Fru talman! Visionen om att genom satsningar på såväl nybyggnation som förbättrat vägunderhåll och att med massiv information om det egna trafikantansvaret kunna nedbringa antalet olyckor på våra vägar är tyvärr på väg att haverera. Ansvaret för denna negativa utveckling kan säkert fördelas på många, men om vi som politiker har tagit vårt fullt ansvar kan ifrågasättas. Målsättningen att bygga bort olycksdrabbade vägavsnitt har på grund av otillräckliga anslag inte kunnat genomföras. Regeringen har i sina förslag gjort svårbegripliga omprioriteringar. Löftet att förbinda landets största städer med väg av motorvägsstandard har bantats bort. Vi moderater beklagar regeringens omsvängning i denna fråga, men vidhåller enligt tidigare ställningstaganden och enligt reservation nr 6 i betänkandet vårt förslag att färdigställa objekt vid Markaryd på väg E 4. Därmed skulle man kunna nå målet en fullständig motorväg mellan Malmö och Stockholm. Det ekonomiska utrymme som regeringspartierna har avsatt i investeringsplanen motsvarar till ingen del det behov som inventerats. Möjligheten att genom andra finansieringsmetoder öka utbyggnadstakten bör därför enligt vår mening prövas även i Sverige. P.P.P. eller skuggtullsmodellen, som den också kallas, har i andra länder visat sig vara en framkomlig väg att höja utbyggnadstakten. Att låta privatkapital medverka i framtida infrastrukturinvesteringar ger enligt vår mening flera fördelar. Nödvändiga utbyggnader kan tidigareläggas, samtidigt som statens investeringsbudget kan hållas på en mer rimlig nivå. Med högre vägstandard kan antalet olyckor nedbringas. En ökad konkurrens bland entreprenörer och investerare medför samtidigt lägre byggkostnader, och bättre vägar ger svenskt näringsliv ökade konkurrensförutsättningar. Vi moderater är även öppna för att pröva en finansiering genom trafikantavgifter. Det kan vara en framkomlig väg för att inte minst i storstadsområden finna lösningar på trafikproblem som måste byggas bort. Fru talman! Satsningen på upprustning av det svenska järnvägsnätet präglar 90-talet, speciellt dess inledning. För att järnvägens konkurrenskraft gentemot andra transportslag skall kunna upprätthållas måste de banor som i dag inte klarar tafikbelastningen få sin upprustning. Att snabbt, säkert och miljövänligt kunna transportera såväl stora passagerarmängder som ökade godsvolymer är ett måste om järnvägens konkurrenskraft skall kunna upprätthållas. På samma grunder som framförts beträffande behovet av att knyta samman landets huvudorter med vägar av hög standard, måste den framtida satsningen på järnväg styras av de ekonomiska incitament som trafikeringsunderlaget ger. Satsningar som leder till att de stora godsflödena på järnväg når exporthamnar och andra internationella knutpunkter ger enligt vår mening bättre och snabbare avkastning än att bygga ny järnväg som främst konkurrerar med det gods som i framtiden kan eller redan i dag transporteras sjövägen. Fru talman! Effektiva, snabba och säkra transporter av människor och gods är några av grundförutsättningarna för vår välståndsutveckling. Det ekonomiska utrymme som vi i vårt land likväl som andra länder kan avsätta för infrastrukturinvesteringar är och kommer alltid att vara begränsat. Det är därför viktigt att vi låter ny teknik, nya investeringslösningar och övrig teknikutveckling med moderna miljöhänsyn och fri konkurrens vägas samman i den nya transportpolitik som ger näringslivet nödvändig konkurrenskraft för att våga investera i de nya framtida jobben i Sverige. Avslutningsvis, fru talman, står vi naturligtvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 1.
Fru talman! Också jag väljer att yrka bifall till enbart en reservation, reservation 6 under mom. 8. Jag står naturligtvis bakom övriga reservationer. Bland alla dessa fina tankar om vägar och infrastruktur och behovet av upprustning blir det naturligtvis mycket subjektivt vad man väljer ut att tala om. Jag vill bara nämna att vi står bakom den första reservationen, om bärighetshöjande åtgärder. Vi har blivit uppvaktade i riksdagen och i trafikutskottet om de leriga vägarna i stora delar av Norrlandslänen som varken bär eller brister när tjälen går på vårkanten. Även Vägverket har konstaterat att det finns ett stort behov av bärighetshöjande åtgärder på enskilda vägar även om en del kunnat uträttas med hjälp av tioårsprogrammet. Vägverket självt har konstaterat att det ordinarie statliga bidraget till enskild väghållning inte räcker till stöd till sådana åtgärder. Mot den bakgrunden och med hänsyn till det enskilda vägnätets avgörande betydelse för näringslivet och för människorna som är bosatta på landsbygden instämmer vi med texten i reservation 1.

Det tycker vi är olyckligt. Bakgrunden är att praktiskt taget hela E 4:an är utbyggd till motorväg. Här blir det en flaskhals. Att på en begränsad sträcka av Sveriges kanske viktigaste transportled nöja sig med en lägre standard är enligt reservanternas och också Vägverkets mening inte rimligt. Det må vara siffermässigt korrekt, som regeringen anför, att projektet inte uppfyller något av Vägverkets kriterier. Det förnekar vi inte. Men fakta i form av tillgänglig olycksstatistik talar ett tydligt språk. Det är inte för inte som vägen kallas Dödens väg. Vägverkets statistik visar att på den aktuella sträckan under perioden oktober 1990-juni 1998 inträffade det 488 Låt oss nu blicka framåt. Statistiskt sett kommer under den nu löpande planeringsperioden 10 människor att dödas, ca 110 att skadas svårt och ca 125 att skadas lindrigt. Man kan lugnt säga att det finns goda trafiksäkerhetsmässiga skäl till att bygga ut sträckan till motorväg. Inte nog med detta. I bygden runtomkring Markaryd sviktar förtroendet för oss politiker. Det blir besvärande konsekvenser med det beslut som majoriteten har fattat för Markaryds kommun och dess invånare. Det har varit en omfattande demokratisk process. Det har medverkat ca 400 markägare, kommunen, övriga myndigheter och intresseorganisationer, och nu har projektet förts fram nära nog till byggstart. Det har kostat 20 miljoner kronor. De 20 miljonerna, fru talman, är kastade i sjön om man inte effektuerar vad planeringsarbetet har lett fram till. Även kommunen och privata intressenter har avsatt betydande resurser för att skapa förutsättningar för genomförandet. Detaljplaner har fått omarbetas och anpassats till Vägverkets planering och flera fastighetsägare, därav för sysselsättningen väldigt betydelsefulla företag, kan inte få bygglov eftersom fastighetsbildningen och detaljplanerna inte stämmer överens. Därför, fru talman, yrkar vi bifall till reservation Jag vill också säga några ord om Europabanan. Ljungby kommuner samt Helsingborgs stad med tanke på en sammanhängande förbindelse från Helsingborg upp till Stockholm. Vi vill lyfta betydelsen av Europabanan. Vi vill att regeringen bör uppdra åt Banverket eller åt en särskild utredningsman att genomföra en studie av Europabanan. Fru talman! Jag vill lyfta fram en viktig del av landets, nämligen Blekinges och östra Skånes, infrastruktur. Nordöstra och östra Skåne samt Blekinge har sedan länge betraktats som en återvändsgränd. Med Berlinmurens fall 1989 och de politiska förändringar som sedan dess har inträffat i Östeuropa har nya förutsättningar skapats för ett ökat handels och kulturutbyte med länderna på andra sidan Östersjön. Östra Skånes och Blekinges närhet till dessa folkrika regioner har gett nya möjligheter, och de skånska och blekingska hamnarna har åter blivit en naturlig port för Öst och Centraleuropa. Nu kräver vi kristdemokrater en omfattande upprustning av infrastrukturen i Blekinge och östra Skåne för att de vackra orden i regeringsförklaringen som talar om vikten av Östersjökontakterna skall realiseras.

Ystad-Simrishamn måste snarast effektueras. Vi tycker att den nedlagda järnvägen mellan Kristianstad och Gärsnäs och vidare ned mot Ystad behöver sättas i skick och åter tas i bruk för att undvika flaskhalsar i transportnätet. Europaväg 22 genom Blekinge bör byggas ut till fyrfilig väg med mittbarriär genom hela länet. Också sträckningen mot Kalmar är i behov av åtgärder. Det är ett nationellt intresse att väg 30 mellan Fru talman! Vi vill betona vikten av infrastrukturer i sydöstra Skåne och i Blekinge för att de mål som regeringen har satt upp och som vi håller med om skall effektueras. Vi vill att detta skall beaktas i samband med den kommande revideringen av den tioåriga infrastrukturplanen.

Fru talman! Under förmiddagen i dag har vi talat om vikten av väl fungerande IT-trafik för att samhället skall utvecklas och fungera väl. Nu har turen kommit till det mer traditionella väg och järnvägsnätet, som också måste hålla en hög och jämn standard om samhället skall fungera väl. Det är grunden för dagliga arbetsresor och person och varutransporter över hela vårt land i mycket stor omfattning. En bra vägstandard är av avgörande betydelse för att devisen om att hela Sverige skall leva skall ha någon mening. Under senare år har vi kunnat konstatera hur de stora satsningarna inom kommunikationsområdet gjorts på jätteprojekt i anslutning till de mer tätbefolkade delarna av vårt land medan det finmaskiga vägnätet - länsvägar, mindre vägar och enskilda vägar - fått klara sig med mindre pengar. För någon vecka sedan hade trafikutskottet ett länsbesök i Gävleborg då vi i kontakter med länsledning, kommuner, företagare och andra fick väldigt tydligt beskrivet för oss vilken betydelse det har att de dagliga kommunikationerna fungerar väl och att vägnätet är väl utbyggt, väl underhållet och fungerar bra. Vi har också i förra veckan haft en uppvaktning här i riksdagshuset från Jämtlandsregionen, länsstyrelse och enskilda, som har påtalat hur vägnätet ser ut i den delen av landet. För något år sedan var utskottet i Västernorrland och konstaterade att även där finns stora brister i vägnätet. Investeringar som har gjorts i infrastruktur av detta slag lätt gå förlorade om de inte följs av insatser för drift och underhåll. Väg och järnvägskapitalet måste förvaltas på sådant sätt att värdet av gjorda investeringar inte urholkas. För att upprätthålla en sådan princip krävs naturligtvis en långsiktig strategi för drift och underhållsåtgärder. Upprustningen av vägnätet är en ytterst angelägen regionalpolitisk fråga av avgörande betydelse för möjligheten att utveckla ett decentraliserat samhälle där hela landet lever och utvecklas. Dåligt underhållna vägar är till stort men för de boende och näringsliv utmed vägarna. För att vidmakthålla vägkapitalet måste drift och underhållsåtgärder prioriteras. Avstängningar eller dålig framkomlighet innebär betydande merkostnader för näringslivet. Längre restider, försämrad framkomlighet och högre underhållskostnader drabbar både människor och företag. En av reservationerna i betänkandet handlar om bärighetshöjande åtgärder. Det är viktigt. Det handlar om tjälsäkring och beläggning av grusvägar som är av mycket stor betydelse. Andelen vägar som avstängs på grund av tjällossning måste kraftigt reduceras, inte minst med tanke på skogsindustrins transportbehov och de enskildas möjlighet att bo och verka på landsbygden. Vi har ju fått bevittnat att det har gått så långt att man under de känsliga årstiderna vår och höst, då vägen varken bär eller brister som Tuve Skånberg sade, försöker hitta någon timme på dygnet då det faktiskt är så kallt att det är tjäle i backen så att man kan köra. Men det får, enligt min mening, absolut inte betyda att man drar ned på underhåll och bärighetshöjande åtgärder bara därför att man har uppfunnit en ny metod att faktiskt komma fram på vägen. Det är viktigt att vägarna håller en hög och jämn standard. I Sverige finns det drygt 2 000 mil allmän väg som inte är hårdbelagd. Detta finmaskiga vägnät utgör en betydande verksamhetsförutsättning för en väldigt stor del av vår industri och vårt näringsliv. Detta vägnät utgör också start eller slut på flertalet av de transporter som utförs. Om investeringar i större transportförbindelser skall få avsedd effekt är också vidmakthållandet av det finsmaskiga vägnätet av största betydelse. Fram till för någon vecka sedan hade vi trott att 28 000 mil enskilda vägar. Vid ett besök uppe i Gävleborg, som jag refererade till tidigare, hävdade en ledande företrädare för Lantmäteriverket att det är fel. Vi har inte drygt 41 000 mil vägar här i landet, utan vi har 53 000 mil vägar här i landet, och Lantmäteriverket borde väl vara de som kan mäta väglängder, så vi får väl anta att den uppgiften är korrekt. Det finns alltså 53 000 mil vägar i landet. Det är inte heller 28 000 mil enskilda vägar, utan det är över 40 000 mil enskilda vägar enligt Lantmäteriverket. Det illustrerar väldigt tydligt vikten av att vi faktiskt avsätter resurser som räcker till för att underhålla detta vägnät. Det enskilda vägnätet, alltså 40 000 mil vägar, är för många boende på landsbygden förbindelsen till det allmänna vägnätet. Det statsbidragsberättigade enskilda vägnätet berör ca 1 miljon av Sveriges befolkning och närmare 50 % av den totala skogs respektive åkerarealen. Var fjärde godseller persontransport genereras från de enskilda vägarna. En stor del av alla transporter som sker startar eller slutar på en enskild väg. Bidragen till de enskilda vägarna är en liten men väldigt viktig del för att upprätthålla en stor tillgänglighet till natur och rekreation. Fru talman! Låt mig därefter övergå till att kommentera några av reservationerna. Lars Björkman och Tuve Skånberg har kommenterat några reservationer särskilt, och jag tänkte därför koncentrera mig på reservation 5 och reservation 8 som jag yrkar bifall till. Genom riksdagsbeslutet våren 1997 upphävdes ju lagen om enskilda vägar. I korthet innebär lagstiftningen att vägföreningar och vägsamfälligheter fr.o.m. den 1 januari 1998 anses utgöra gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen. Därmed måste man också göra nya förrättningar för att fastställa andelstal, och det skall ske senast vid utgången av år 2002. Detta innebär naturligtvis kostnader som inte är uppkomna i den enskilda vägföreningen utan är uppkomna på grund av ett riksdagsbeslut. Vi menar därför att det inte är rimligt att denna kostnad skall läggas ut på de enskilda väghållarna utan att det är ett samhällsansvar att försöka hjälpa till med detta. Därför yrkar jag bifall till reservation 5 om förrättningskostnader. Europabanan har redan kommenterats en del. Det handlar alltså om ett projekt, den s.k. Europakorridoren, som har många olika intressenter. Det är ingen tvekan om att detta projekt är angeläget. Det bör in i planeringsprocessen nu för att kunna förverkligas under nästa tioårsperiod. Det finns en motion från Eskil Erlandsson, centerpartist från Kronoberg, i detta ärende, och jag yrkar därmed bifall till reservation 8. Sedan vill jag säga några ord om förbifarten Markaryd på E 4, som också har kommenterats här tidigare. Vi har haft en uppvaktning i utskottet av företrädare för Markaryds kommun som väldigt tydligt har beskrivit hur angeläget detta projekt som omfattar två mil är. Det är på något sätt nästan absurt om detta nu skall lyftas ut ur den pågående planeringen. Vägverket har lagt ned 20 miljoner kronor på planeringen, och kommunen, enskilda markägare och företagare har hjälp till och försökt få fram detta projekt så att det nu skall kunna förverkligas inom ett eller annat år. Då väljer regeringen att lyfta ut det hela. Vi vet samtidigt att olycksstatistiken för detta vägavsnitt visar att det har skett väldigt många dödsolyckor och många olyckor med svårt skadade där under de senaste åtta åren - 9 dödade, 28 svårt skadade och 91 lindrigt skadade. Det borde väl ändå vara en tankeställare för oss alla när vi ser hur tydligt ett vägavsnitt drabbas att kunna säga tydligt och klart att vi inte kan vara med om detta och att vi måste ta vårt ansvar, i synnerhet när planeringen har kommit så långt så att man är beredd att sätta spaden i jorden. Det kommer då att upplevas som mycket märkligt av lokala och regionala företrädare om man nu skjuter detta framåt och får nya stora kostnader för att planera detta på nytt. Jag står alltså bakom reservation 6 liksom reservation 1, men tidigare talare har redan yrkat bifall till dem. Fru talman! Med det anförda yrkar jag alltså bifall till reservationerna 5 och 8.

Fru talman! Samhället behöver av många skäl ett väl fungerande vägnät. Under den borgerliga regeringsperioden 1991-1994 satsades det på att förbättra vägnätet, och på många håll höjdes vägarnas standard och kapacitet. Detta var välkommet då våra vägar länge hade eftersatts under 1980-talet. Vägarna i hela landet måste hålla en sådan standard att trafiksäkerheten garanteras och transporter till och från industrin kan upprätthållas. En god standard är en förutsättning för att hela Sverige skall leva och utvecklas samt för att vi skall kunna få ett företagsklimat som gör att sysselsättningen och välfärden säkras inför framtiden. Ett allvarligt flaskhalsproblem är den bristfälliga bärigheten hos många vägar. Detta är av stor betydelse främst för skogsindustrins råvaruförsörjning men också för exempelvis åkerinäringen. Underhållet är av väsentlig betydelse i ett samhällsekonomiskt perspektiv. De stora investeringar som görs skall vårdas väl. Underhållet är även av stor betydelse för framkomligheten. Detta illustreras varje vår under tjällossningsperioden då problem ofta uppstår med avstängda vägar i stora delar av Norrland, västra Svealand till Dalsland och norra Bohuslän. Folkpartiets förhoppning är att regeringen snarast skall komma med ett förslag till åtgärder för att förbättra underhållet och standarden på de utsatta delarna av vägnätet i hela vårt land. De tunga transporterna kommer alltid att behövas, och då måste vi se till så att vägarna är av en sådan standard att transportörerna kan utföra sitt arbete på ett för dem nödvändigt ekonomiskt säkert och bra sätt. Sverige måste också se till så att våra s.k. huvudvägar som sträcker sig mellan de nordiska huvudstäderna, t.ex. Stockholm-Malmö-Köpenhamn, Köpenhamn-Göteborg-Oslo, Stockholm-Oslo samt Stockholm-Luleå och Stockholm-Göteborg, håller en sådan standard i hela sin längd som man kan kräva av dessa nationella sträckor. Detta gäller även riksväg 45 i hela dess längd genom Sverige som håller en mycket låg standard. Detta är exemplet på vägen som byter skepnad på sin färd genom Europa - först som Europaväg, sedan från svenska gränsen som omväxlande riksväg, dålig landsväg och byväg med urusel standard som Sverige borde skämmas över. Europaväg 6 har diskuterats i denna kammare vid ett flertal tillfällen, senast i fredags under en interpellationsdebatt. Då gavs inga positiva uppgifter om en snabb utbyggnad av denna olycksdrabbade väg. När Norge äntligen har bestämt sig för utbyggnad av denna väg till motorvägsstandard tvekar man i Sverige, där vi förut har varit ganska klara över utformningen av vår vägstandard. Jag undrar hur många som skall behöva mista sina liv eller skadas svårt innan vi får fram ett slutgiltigt beslut om en utbyggnad av denna väg till motorväg. Senast i söndags kväll inträffade en olycka med lastbil och personbil, där ett äldre par miste sina liv. Det går snart inte en vecka utan en olycka med dödlig utgång. Under sommaren är det givetvis ännu värre. Vägverket får fram pengar för att fortsätta denna ombyggnad? Alla olyckorna kostar mängder av pengar för staten. Liknande sträckor finns, som förut nämnts, på E 4 och på riksväg 44 Vänersborg-Trollhättan-Uddevalla. Jag skulle här kunna göra en lång plädering för behovet av att mycket snabbt göra något för att få trafiksäkrare vägar som kan rädda liv. Fru talman! Våra järnvägar är givetvis en mycket viktig del av infrastrukturen i vårt land. För tillfället är ganska många projekt på gång, speciellt i Stockholmsregionen med Mälarbanan och Arlandabanan, men också Botniabanan längs den nordöstra kusten. Ett annat viktigt projekt är Götalandsbanan Göteborg-Landvetter-Borås-Jönköping och vidare till Stockholm. Regeringen bör undersöka möjligheterna att genomföra detta projekt. Vi utgår också från att det snarast kommer någon form av lösning av Västkustbanan genom eller förbi Hallandsåsen. Med detta, fru talman, hoppas Folkpartiet att Näringsdepartementet skall ta sitt ansvar och arbeta hårt och fort för att ta fram förslag och pengar för att kunna verkställa påbörjade och nödvändiga förslag inom den infrastruktur som har med vägar och järnvägar att göra. Det gäller att spara liv eller långa sjukhusvistelser samt att få fram snabba förbindelser inom vårt land och med våra grannländer och det övriga Europa. Jag stöder de reservationer som Folkpartiet har ställt sig bakom i detta betänkande men yrkar bifall endast till reservationerna nr 1 och nr 4.

Fru talman! Det är ofta stimulerande att arbeta som trafikpolitiker. Trafikpolitiken är ett stort område, som många är intresserade av. När man är ute i landet träffar man mycket folk, man får stimulerande besök osv. I det betänkande som vi nu debatterar behandlas, som vi har hört, regeringens skrivelse om investeringsplanerna för infrastrukturen och ett stort antal motioner. Lars Björkman hade räknat ut att det var 158 motioner, och det kan stämma. Vi har alltså haft ett ganska digert arbetsmaterial till vårt förfogande. Vi har också fått ett stort antal uppvaktningar och många skrivelser med krav på satsningar. Vi har tagit emot krav på ökade resurser till i stort sett alla områden. Det har handlat om extra resurser till järnvägar, länsvägar, grusvägar, motorvägar och enskilda vägar liksom om andra projekt i det nationella stamvägnätet. Man måste erkänna att det inte alltid är lika stimulerande att tvingas konstatera att det ekonomiska utrymme som vi har att disponera för infrastruktursatsningen inte räcker till för att genomföra alla de för trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön angelägna projekt som föreslås i motionerna. Precis som på alla andra politikområden tvingas man att göra ganska hårda prioriteringar. Underlaget för den skrivelse som vi nu debatterar är Vägverkets och Banverkets planförslag för åren 1998-2007. Dessa förslag baseras i princip på det infrastrukturbeslut som togs 1997. Där slog riksdagen fast att transportinfrastrukturen skall främja ett miljöanpassat och trafiksäkert transportsystem som skall bidra till tillväxt och sysselsättning i alla delar av landet. Sammanlagt skulle 190 miljarder fördelas under de närmaste tio åren. När Vägverkets plan framlades för regeringen kunde man konstatera att åtgärderna översteg den ram som hade beslutats. Därför måste en del reduceringar göras i denna plan. Jag har inte för avsikt att kommentera alla de objekt som finns i planerna på väg och på järnvägssidan, men jag skall lyfta fram bl.a. några objekt som har föranlett reservationer från meddebattörerna. Låt mig börja med objektet förbifart Markaryd. Jag håller med om att det icke är acceptabelt att vi har vägsträckor där det sker ett så stort antal olyckor, i synnerhet inte om det beror på att vägstandarden är mycket dålig. Vi måste gemensamt få till stånd en klar förbättring av trafiksäkerheten. Regeringen har beslutat att lyfta ut objektet förbifart Markaryd på E 4. Det kan hänvisas till att Vägverkets förslag inte uppfyller något av Vägverkets prioriteringskriterier för förslag till nya sträckor. Det har föreslagits en ny sträckning som skall byggas ut till motorvägsstandard. Kostnaden är ca 740 miljoner, och projektet skulle genomföras under perioden 2002-2007. Slutförandet skulle ske ganska sent under perioden. Vägverket konstaterar att objektet inte är samhällsekonomiskt lönsamt och att det inte heller uppfyller något annat av Vägverkets kriterier. Vägverkets förslag beror också på att riksdagen beslutat om att överge det tidigare s.k. stråktänkandet. Det viktiga är att vägstandarden tillgodoser de mål och de behov som finns i respektive del av landet. Vi måste inte ha motorväg överallt för att klara trafiksäkerheten och tillgängligheten, för att få fram trafiken säkert osv. Varje vägsträcka bedöms utifrån sina egna förutsättningar. När det gäller utlyftandet av förbifart Markaryd ur Vägverkets planer har flera sagt att detta inte är tillständigt på grund av alla de olyckor som sker. Vi och regeringen har dock sagt att Vägverket skall återkomma med ett enklare förslag till utbyggnad i nästa planeringsomgång. På det sättet kan man ändå komma i gång med förbifarten och faktiskt få den färdigställd lika tidigt som blir fallet enligt förslaget i den skrivelse som vi nu behandlar. Vi finner alltså inte att vårt förslag utmynnar i att det inte blir en trafiksäkrare väg förbi Markaryd. Fru talman! Jag går över till en annan punkt, som också har tagits upp av många andra. Den har även föranlett reservationer. Det gäller de enskilda vägarna. Som vi har hört har de en stor längd. Två tredjedelar av Sveriges vägnät består av enskilda vägar. Vi i utskottet delar motionärernas uppfattning att det enskilda vägnätet har en stor betydelse i vårt land. Vi är mycket väl medvetna om att det behövs ett stort ekonomiskt stöd för det enskilda vägnätet. Samtidigt måste statens ekonomiska engagemang på det här området vägas mot behovet av medel för nyinvesteringar och drift liksom för underhåll av det allmänna vägnätet. Regeringen kommer nu att göra en översyn av den enskilda väghållningen, och vi förutsätter från vårt håll att behovet av stöd till enskilda vägar tillhör de frågor som kommer att behandlas i denna översyn. Detsamma gäller frågan om statligt stöd till bärighetssatsningar på det enskilda vägnätet.

Men om vi - som Sven Bergström sade - skall tro på Lantmäteriverket kommer kostnaden att stanna på 200-300 kr per fastighet. Differensen blir då i alla fall 50 %, och kostnaderna kanske inte blir så enorma. Vi utgår ändå ifrån att regeringen kommer att uppmärksamma problemet med förrättningskostnader, antingen i samband med den planerade översynen av det enskilda vägnätet eller i annat lämpligt sammanhang, och att man, om det visar sig nödvändigt, ämnar vidta erforderliga åtgärder. Fru talman! Några korta ord om järnvägen. Jag skall bara kommentera det som så här länge har tagits upp i debatten, Europabanan, Götalandsbanan osv. Vad vi säger är inte direkt nej, men vi säger inte heller ja, för det finns ju inte möjlighet att plocka in detta inom de nuvarande ekonomiska ramarna. Men vi förutsätter att Banverket i sin egenskap av sektorsansvarig myndighet tar med detta i beaktande och presenterar möjliga förslag i kommande planeringsprocesser. Fru talman! Vi har i och för sig fattat beslut om de ekonomiska ramar som vi har att arbeta inom. Trots detta utger sig andra partier och vissa utskottsföreträdare här för att vara alla goda gåvors givare. Man presenterar nya sträckningar på enskilda vägar, man vill ha mer pengar till enskilda vägar, till motorvägar, till nya järnvägar, m.m. Som avslutning vill jag säga att det hade varit väldigt klädsamt om ni hade talat om var dessa pengar kunde hämtas. Om ni skall lägga 740 miljoner extra på en förbifart vid Markaryd, vilka vägsträckor skall då tas bort? Vi är ju låsta med de medel som vi har inom ramen. Jag har kontrollerat med det budgetmaterial som övriga partier presenterade när budgeten antogs i höstas. Det är ingen som har mer pengar för den här sektorn än vad socialdemokraterna föreslog. Visserligen ville moderaterna lägga mer pengar på vägsektorn, men de ville i stället lägga mycket mindre pengar på järnvägar. Totalt betyder det att samtliga oppositionspartier ville anslå mindre pengar. Hur skall ni vara trovärdiga när ni säger att ni kan plocka fram mer pengar till vägnätet? Fru talman! Med det anförda yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande nr 5 i dess helhet.

Fru talman! När det gäller pengarna kan jag bara påminna Jarl Lander om att vi ligger någon promille under regeringens anslag, men i stort sett på samma nivå. Det handlar om 40 miljoner kronor inom denna stora budget. Vi tar på oss både bördan och privilegiet att kunna omfördela inom anslaget. Beträffande Markaryd får ju inte avståndstagandet från stråktänkande medföra den sortens konsekvenser att man accepterar att det rör sig om en motorväg där det har uppstått en flaskhals. Vi vet om att vägsträckan är olycksdrabbad och att människor kommer att dö i olyckor där. Då kan vi inte hänvisa till att riksdagen har beslutat att vi inte skall ha ett stråktänkande. Det är självklart att denna vägsträcka måste åtgärdas. Jag tycker att Jarl Lander gav intryck av att han höll med i sak, även om han inte kunde omdisponera pengarna. Detta blir ytterligare komplicerat genom de ca 400 markägarna och kommunens ansträngningar. Det rör sig om 20 miljoner i planeringskostnader som blir kastade i sjön. Min enkla fråga till Jarl Lander och den socialdemokratiska majoriteten är: När får dessa människor sin väg?
Fru talman! Jag kan först hålla med om att kristdemokraterna i stort sett har samma budget som vi socialdemokrater när det gäller infrastrukturobjekt. Men det gör det ju inte lättare, och det förklarar inte var man hämtar de 740 miljonerna. Vi ser ingen möjlighet att ta bort så pass mycket pengar från andra objekt runtom i landet. Det hade likafullt varit klädsamt om ni hade talat om varifrån ni hämtar pengarna. Som svar på frågan när dessa människor får sin väg kan jag säga att de kan få den lika tidigt och den kan bli minst lika trafiksäker med det nya sättet som regeringen har föreslagit, nämligen att Vägverket skall återkomma i nästa planprocess. Färdigställandet i den första planprocessen, där regeringen nu har lyft ur projektet, innebar att det skulle vara klart i slutet av denna tioårsperiod. Med en ny planprocess som börjar inom fyra år hinner det ändå bli klart innan 2008. Jag kan bara säga att vägen kan vara färdig vid samma tidpunkt som det var tänkt från början.
Fru talman! Detta låter ju bra, sånär som på det lilla ordet "kan". Det "kan" vara färdigt. Det hjälper ju inte markarydsborna. De behöver kunna ha en framförhållning och med trygghet kunna räkna med att det är färdigt innan 2008. Finns det möjlighet att ändra det lilla ordet "kan" till "skall"?
Fru talman! Om man har varit politiker i ett antal år blir man försiktig med att lova någonting om "kan" och "skall". Det skall t.ex. hållas ett val innan 2008. Man vet aldrig vad som händer. Det enda jag vill poängtera är att socialdemokraterna ser lika allvarligt som alla övriga partier på att det sker olyckor bl.a. på denna vägsträcka och på andra vägar. Vi måste få bort olyckorna på vägarna. Kan vi sedan göra det på ett sådant sätt att vi snabbar upp möjligheten att få ett bättre vägnät över hela landet genom att inte genomföra så storartade projekt, t.ex. genom Markaryd, som Vägverket har föreslagit, är det en bra mycket bättre lösning, för då räcker pengarna till fler trafiksäkra projekt runtom i landet.
Fru talman! Markaryd har berörts åtskilliga gånger här. Fortfarande är det bara på diskussionsplanet. Såväl markarydsborna som trafikanterna får nöja sig med att vi för tillfället inte har någon möjlighet att se när någonting kan ske som verkligen ger en bättre väg. Jarl Lander tycker att det skulle vara klädsamt om vi anvisade pengar till objekten. Han noterade i och för sig att vi hade ett gott utrymme i vår budget. Det finns fullt tillräckligt för de åtgärder som vi pläderar för i det här sammanhanget, fattas bara annat. Sedan säger Jarl Lander i en parentes: Vi har inte satsat lika mycket som ni på järnvägar. Men, Jarl Lander, det är ju det som är poängen, att vi har gjort en annan markering när det gäller insatserna. Därav har vi alltså ett gott utrymme för att finansiera detta stråktänkande, varav Markarydsdelen utgör en länk. Jag vill ställa en motfråga till Jarl Lander. Markarydsprojektet låg ju i pipeline och var i stort sett på väg att förverkligas när regeringen av någon anledning beslutade sig för att omprioritera detta projekt. Pengarna hamnade i stället i trakterna kring Motala. Då kan man börja fundera över varför den vägsträckan plötsligt blev så viktig, men Jarl Lander kan kanske berätta vilka grunder som man hade för det beslutet. Jarl Lander var inne på förrättningskostnaderna för det enskilda vägnätet. Han avvisade förslagen med att man skulle avvakta vägdatabankens färdigställande. Jag måste bara konstatera att de två frågorna inte har något samband. Förrättningskostnaderna för det enskilda vägnätet uppstår den dag då någon begär en ny förrättning. Där har vi principiellt olika uppfattningar. Vi hävdar att enskilda inte skall behöva ta ansvaret för lagändringar som riksdagen genomför, alltså att kostnader som uppstår i samband med nya lagar skall täckas av samhället.
Fru talman! Återigen kommer Markaryd upp. Det är klart att moderaterna har mer pengar på vägsektorn. Det var ju det jag sade också. Men de har ändå inte så mycket pengar att det skall kunna täcka Markaryds 740 miljoner plus alla dessa miljoner som ni skall höja bärigheten på enskilda vägnätet med och plus övriga satsningar på vägnätet. Det räcker ändå inte, Lars Björkman. Tyvärr klarar ni inte av den biten. Sedan påstås att man för att lyfta ut Markaryd slänger in Motala i stället. Jag vill påstå att Motala har varit med hela tiden i Vägverkets diskussion. Det är inte fråga om antingen eller, utan problemet var att Vägverket överskred den ram som var fastställd för väginvesteringar totalt sett med drygt 700 miljoner kronor. På något sätt måste man banta. Kan man då göra en förbifart vid Markaryd något enklare men ändå åstadkomma samma resultat vad gäller trafiksäkerheten och framkomligheten, då tycker jag att vi har pengar att tjäna på den biten. Kan vi dessutom inse att det här kan färdigställas inom minst samma tidsperiod som det första förslaget tycker jag att det är helt okej att man gör på det här sättet.
Fru talman! Det var ju inte mycket till förklaring i fråga om på vilka prioriteringsgrunder man bytte objekt. Men jag kanske får ha förståelse för det. Regeringen hade kanske andra bevekelsegrunder än vad Jarl Lander kände till, eller i alla fall än vad det kan finnas anledning att här i kammaren redovisa. Vi får förmodligen inget svar på den frågan även om jag låter den hänga kvar. Det finns möjlighet att kommentera den vidare. Sedan gäller det enskilda vägar. Driftsbidrag och en inventering av det enskilda vägnätet är två frågor som hänger nära samman. Att täcka det enskilda vägnätets driftskostnader med 70 % är en gammal princip som man sedan länge har levt med. Man har kunnat finansiera underhållet på stora delar av det enskilda vägnätet. På grund av anslagskrympningar har man nu tvingats minska till 60 %. Det finns exempel på att man t.o.m. ligger under den nivån i vissa sammanhang. Det vore bra, Jarl Lander, om ni konstaterade att det inte räcker att skriva procentsatser i ambitionsnivåer. Vi måste också se till att anvisa medel för att täcka upp till den nivån. De enskilda väghållarna blir inte särskilt nöjda med att få en procentsats på papperet men i plånboken utdebitering efter en betydligt lägre nivå. När det gäller inventeringsbiten har vi också förslagit att man skall påskynda för att få ett bättre grepp om standarden på det enskilda vägnätet. Där kan vi konstatera att det är en väldigt vag skrivning i utskottet. Den avslutas med: "Det kan enligt utskottets mening inte uteslutas att mer enhetliga förhållanden i nu behandlat avseende skulle erbjuda fördelar, inte minst från rättvisesynpunkt." Jarl Lander, när skall ni leva upp till detta? Vad har vi för tidsaspekt på att denna rättvisesynpunkt verkligen kan tillgodoses?
Fru talman! Först och främst tycker jag att Lars Björkman kanske skulle ha varit lite tydligare i fråga om vad han syftar på när han står och insinuerar att man har lyft pengar från ett område till ett annat. Det är i alla fall ingenting som vi i trafikutskottet har behandlat på något sätt. Vi har inte heller något underlag för det. Det hade varit klädsamt av Lars Björkman att tala om vad han menar när han kommer med sådana insinuationer. Vad gäller enskild väghållning över huvud taget kan jag vara en av de första som beklagar att vi inte har tillräckligt med pengar inom vår ram, inom kommunikationssektorns ram, för att klara alla önskemål. När vi står inför de här prioriteringsfrågorna är det det allmänna vägnätet, så att industri och sysselsättning klarar sig någotsånär, som vi skall prioritera före enskild väg. Då kanske det är så att man får sänka anslagsprocenten något. Men nu säger vi ju att vi förutsätter att den utredning och översyn som skall göras av de här reglerna snabbt kommer till stånd och att vi kanske får en bättre fördelning. Får vi sedan bara - det är återigen det som är grunden för allt det här - en bättre situation i samhället totalt sett, så att vi får in mer skattepengar, något som jag skulle tro att Lars Björkman motsätter sig, då kan vi använda samhällets medel till fler enskilda mil - och till fler mil på allmänt vägnät också.
Fru talman! Först det här med Markaryd, Jarl Lander. Jag tycker att man kan läsa mellan raderna i det Jarl Lander säger att han inte själv riktigt tror att det är möjligt att göra de här omdispositionerna och få fram den här vägstumpen, 21 kilometer, i den takt som hade klarats om man hade fullföljt som planerat. Markaryds kommun har haft samråd med 400 markägare, företag och andra, och Vägverket har lagt ned 20 miljoner kronor på att projektera och planera den här stumpen. Och så kastar man om planeringen - på ett avsnitt som är olycksaligt hårt drabbat av olyckor. Då borde det finnas kraft i den här församlingen att säga att det här inte är rimligt. Här tycker vi att vi måste hjälpas åt att klara detta och göra de nödvändiga dispositionerna för att faktiskt få fram projektet. Det är inte rimligt att bara stillatigande acceptera. Risken är betydande att det här nu skjuts flera år framåt i tiden. De här 20 miljonerna som Vägverket har investerat brinner inne osv. Sedan gäller det de mindre vägarna och de delarna. Jarl Lander är ju värmlänning och vet väldigt väl hur det ser på det allmänna vägnätet och på de enskilda vägarna ute i bygderna. Det är ingen tvekan om att det är kontraproduktivt, att det är en dålig affär långsiktigt för samhället att underlåta att underhålla och se till att bärigheten är tillräcklig på dessa vägar. Vi förlorar långsiktigt pengar på att inte vidta åtgärder nu. Vi brukar tala om långsiktigt hållbar politik. Det vore verkligen långsiktigt hållbar politik att faktiskt göra de här satsningarna nu. När det gäller var de olika partierna har lagt sina pengar vet Jarl Lander mycket väl att Centern har motsatt sig de här storskaliga satsningarna typ Södra länken i Stockholm där det kostar 1,2 miljoner kronor per löpmeter väg att bygga. Vi har sagt att vi vill använda de 500 miljoner kronorna som regeringen håller inne för senare användning. Om viljan finns tror jag att det går att klara det här på alla håll. Just i Markaryd är det faktiskt särskilt angeläget att få fram det här projektet nu.
Fru talman! För sista gången från min sida skall jag ta upp Markaryd. Som jag ser det, som vi har sett det, som jag förstår att regeringen har sett det, finns det möjligheter att med en enklare utformningen av vägstandarden nå samma resultat vad gäller trafiksäkerhet och framkomlighet till en lägre summa pengar. Man kan dessutom om Vägverket - och det förutsätter vi naturligtvis - återkommer med ett sådant här förslag i nästa planeringsprocess, få detta färdigställt vid samma tidpunkt som Vägverkets första förslag skulle vara färdigställt till. Då förstår jag inte varför ni skall motsätta er det här förslaget. Ni har ju ändå inte de pengar som behövs för detta. Sedan kan jag hålla med Sven Bergström. Jag är också ute i landet, t.ex. ute i Värmland, och ser alla dessa dåliga vägar. Det är bedrövligt att vi i stort sett är tvingade att förslita vägkapitalet så mycket som vi gör nu. Det var lite därför som jag hade det här lilla replikskiftet med Lars Björkman förut. I så fall måste jag prioritera det allmänna vägnätet framför en stor procentsats statsbidrag till det enskilda vägnätet. Problemet är ju i grund och botten statens ekonomi. Vi måste alltså från den statliga ekonomin hämta en tillräckligt stor ram att jobba med inom kommunikationssektorn för att klara det här totalt sett. Och det är det vi gör. Det var någon som efterlyste att Näringsdepartementet skulle göra det här hårt och fort och stort. Då vill jag lova att det gör de. Sedan har vi också konkurrens från andra sektorer i samhället om våra skattemedel. Vården skall ha sitt, det är vi överens om. Skolan skall ha sitt, det är vi överens om. Omsorgen skall ha sitt, det är vi också överens om. Det står bl.a. i Folkpartiets motioner att de krymper anslagen till kommunikationssektorn bara för att få utrymme för det här. Det tycker jag är bra på sitt sätt. Men samtidigt kan man inte då gå ut och säga att man skall ha mer pengar till motorväg. Låt oss bygga enklare och billigare men nå samma resultat!
Fru talman! Låt mig för min del också ta upp Markaryd en sista gång. Det är klart att endast framtiden kan visa om Jarl Lander får rätt, dvs. om det går att ta fram en annan och enklare lösning som blir lika bra och om det går att göra det vid samma tidpunkt. Jag är tyvärr lite pessimistisk på den punkten. Jag hoppas verkligen att Jarl Lander har rätt. Det vore en olycka om det här nu skjuts många år in i framtiden med tanke på den olycksfrekvens som vi har på det här vägavsnittet. Det är självklart så att det är ont om pengar. Vård, skola och annat vill ha sitt. Nu har ju Jarl Landers parti och mitt parti hjälpts åt för att försöka få ordning och reda på statens finanser här i landet. Nu ser vi i alla fall lite ljus i tunneln. Det finns mera pengar att disponera. Vi kan kanske vara överens om att det är dålig hushållning med resurserna att förslita ett kapital så att det kostar mer att återställa det, vare sig det är enskilda vägar, statliga vägar eller kommunala vägar. Det är kontraproduktivt, det är en dålig affär, att slita ned vägkapitalet så att det kostar mer att rusta upp det en dag. Därför borde vi kunna vara överens om att det är en klok och bra politik att se till att underhålla vägkapitalet så att vi inte råkar ut för en situation där det kostar mer att rusta dem så småningom. Jag har tyvärr inte hunnit med att ta upp förrättningar och annat som jag också gärna skulle ha velat säga någonting om. Men där kan jag instämma i det Lars Björkman sade. Det är orimligt att ägare av enskilda vägar, som inte har beställt någon ny lag, får stå för kostnaden när vi här i riksdagen fattar ett beslut. Det borde vi också kunna vara överens om.
Fru talman! Jag håller med Sven Bergström om att det inte är bra att vi sliter ned vägkapitalet på det sätt som vi gör. Vi gör allt för att det inte skall behöva vara en så drastisk förslitning av det heller. Det är bristen på pengar till infrastruktursektorn i landet som gör att vi sitter i den här sitsen. Men, som Sven Bergström också sade, vi ser ljuset i tunneln. Och det är inte ett mötande tåg, utan det är en öppning som finns där borta. Med den utveckling som vi har pratat om tidigare i dag i IT-debatten med ny sysselsättning osv. ser vi att vi är på rätt väg. I nästa planeringsprocess skall det kunna bli ett större utrymme för detta. Vi skall inte behöva ha de här limiterna, som det heter, på investerings och underhållssektorn på väg och järnvägssidan i framtiden.

Fru talman! Jag har vid utskottssammanträdet den Utskottsmajoriteten har emellertid motsatt sig detta förslag. Med anledning av detta vill jag i detta anförande redovisa motiven till att Miljöpartiet anser att tunnelbygget skall stoppas. I detta sammanhang diskuterar jag inte åtgärder som kan motiveras av alla de brister i miljötillsyn, miljöstyrning samt eventuella brister i lagar och regler som ledde fram till att Hallandsåskatastrofen inträffade. Fokus är alltså på vad som skall göras i framtiden, inte på anledningarna till katastrofen. Vi har tidigare tydligt tagit ställning för en tunnel genom Hallandsås som en del av en dubbelspårig Västkustbana. Motivet var att få ett konkurrenskraftigt, miljövänligt alternativ till bil och flygtrafik i ett av landets mest miljöstörda områden, men nu har vi ändrat oss. Miljökonsekvenserna av ett ingrepp i Hallandsåsen är många och kan, som bekant, bli drastiska. Efter en genomgång av den stora mängd miljöfrågor som diskuteras i utredningsmaterialet har två miljöfrågor av avgörande betydelse identifierats. Det gäller dels grundvattensänkningens ekologiska effekter på Hallandsås och effekter på dricksvattenförsörjningen, dels tätningsmetoder och tätningsmedel i kontakt med grundvatten. Frågorna hänger naturligtvis ihop. När det för det första gäller grundvattensänkningen och dess effekter bör man skilja på grundvattensänkningen under byggtiden och en eventuell permanent grundvattensänkning då tunneln är färdigbyggd. En grundvattensänkning under byggtiden är oundviklig och dess effekter har varit allvarliga. Brunnar, källor och vattendrag har sinat. Den kan i ekologiskt hänseende liknas vid en serie torrår. Men effekterna bedöms ändå vara av övergående karaktär. Vattnet kommer tillbaka då läckaget stoppas. SGU räknar med att grundvattenbalansen är återställd inom två till tre år om tunneln görs helt tät. De ekologiska konsekvenserna av en permanent sänkt grundvattennivå är allvarliga. Detta blir fallet om man bygger en otät tunnel. Trycksänkningen innebär en minskande tillgång på grundvatten i jordlagren på åsens yta, vilket i sin tur påverkar utströmningen till källor, våtmarker och vattendrag. Utströmningsområdena utgör ofta värdefulla naturtyper med en specifik biologisk mångfald som är beroende av tillförseln av grundvatten och av vattenmättade jordlager. Om tillförseln av ytligt utströmmande grundvatten upphör kan enligt SGU det ekologiska systemet långsiktigt påverkas. Det handlar i första hand om en förskjutning av flora och fauna från arter som trivs i våta miljöer till "torra" arter. Dessutom tillkommer effekter av ytterligare sinande brunnar och potentiell förorening av grundvattnet med utfällt järn och mangan. Banverket verkar nu inställt på att bygga en helt tät tunnel. För att göra detta krävs annorlunda tätningsmetoder och tätningsmedel än de som hittills använts. Den nu använda tekniken har ju misslyckats fullständigt. Den har orsakat en kemikaliekatastrof och den har inte tätat tillräckligt. Anledningen är i grunden att det saknas teknisk kunskap och erfarenheter av tunnelbyggen under höga vattentryck. Det är nämligen vanligt att man sänker grundvattnet ovanför en tunnel i berg av denna typ. Vattentrycket mot tunnelväggen i Hallandsås blir mycket högt, som mest 150 meter vattenpelare. Enligt Banverkets egen utredningsgrupp saknas det erfarenheter i världen av tunnelbygge under sådana tryck. Tunnelborrning har utförts under upp till 100 meter vattenpelare - Stora Bält-tunneln. Men skall Hallandsåstunneln borras blir det enbart en enkelspårstunnel. Övriga tätningsmetoder har prövats under tryck upp till 75 meter vattenpelare. I utredningsmaterialet presenteras ett antal tätningsmetoder som alla innebär injektering av kemikalier i kontakt med grundvatten. De kemikalier som nu diskuteras är cement i olika kvaliteter, vattenglas, akrylater och polyuretan. Vattenglas och viss typ av polyuretan klarar bara 80 meter vattenpelare. Beständigheten för cement och polyuretan anses överstiga 120 år. För de övriga är beständigheten väsentligt kortare, men ingen vet förstås säkert. Denna osäkerhet är avgörande för hur projektets långsiktiga effekter bedöms. Att utsätta framtida generationer för denna risk är oacceptabelt. Att överlämna förutsättningar för ett opåverkat grundvatten måste tillhöra varje generations uppgift. Åtminstone akrylater och polyuretan innebär miljörisker och arbetsmiljörisker. Tätningsmetoden som nu förespråkas är s.k. flexibel stegvis tätning, vilket mer eller mindre innebär att man får pröva och se vartefter man möter nya förhållanden. Det kan ifrågasättas om Hallandsås bör användas som experimentstation för täta tunnlar under högt vattentryck. Försiktighetsprincipen och det som redan inträffat talar för att man bör avstå ett sådant experiment. Det kan också ifrågasättas om den färdiga tunneln verkligen kommer att bli helt tät, vilket ökar risken för permanenta ekologiska skador ovanpå Järnvägen över eller igenom Hallandsås har stor betydelse för hela Skånes järnvägstrafik. Banverket har därför genomfört en revidering av sin systemplan för Skåne med alternativet ingen tunnel genom Hallandsås.

Malmö. Därför behövs kapacitetsförstärkningar på denna del av bannätet. Skillnaden mellan ovan beskrivet alternativ och det ursprungliga tunnelalternativet är betydande, inte minst på sikt. Persontågen kommer att få 5-10 minuter längre restid och godstågens transporttid förlängs med ca 1 timme, enligt Banverkets egna beräkningar. Restiden kan troligen förkortas då Västkustbanan är fullt utbyggd till dubbelspår. På längre sikt kommer den förväntade trafikökningen att tas om hand av bilar, bussar och lastbilar, men dessa problem accentueras först efter år 2010. Om en skatteväxling av Miljöpartiets modell genomförs blir kapacitetsbristen förstås tydlig tidigare. De samhällsekonomiska kalkyler som genomförts enligt gängse modell av Banverket visar på att fortsatt tunnelbygge inte är samhällsekonomiskt lönsamt i dagsläget men att det ovan beskrivna förslaget är lönsamt. Om förutsättningarna ändras, t.ex. genom skatteväxling eller billigare och miljövänligare tunnelbyggnadsteknik, så förändras också resultatet av den samhällsekonomiska kalkylen. Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en godtagbar alternativ trafiklösning till tunnlar genom Hallandsås. Detta alternativ bör väljas för att lösa problemen på kort sikt. För att åstadkomma tillräcklig kapacitet på längre sikt bör alternativet med en dubbelspårig Markarydsbana och ytterligare kapacitetsförstärkningar av bannätet i Skåne utredas vidare. Det bör vara möjligt att åstadkomma tillräcklig bankapacitet även utan en tunnel genom Hallandsås om resten av Västkustbanan byggs ut till dubbelspår. Tunnelbygget har kostat 1,1 miljarder kronor t.o.m. år 1997. Därefter har tätning - betonginklädnad - av de existerande tunnlarna m.m. budgeterats för ca 600 miljoner kronor. Detta arbete pågår nu. När detta arbete har färdigställts uppgår alltså de totala kostnaderna nedlagda i projektet till 1,7 miljarder. Ett fortsatt tunnelbygge har av Banverket kostnadsberäknats till ytterligare mellan 2,1 och 3,2 miljarder kronor. Beloppet beror på vilken tunneldesign som väljs. Det lägre beloppet gäller en enkelspårig tunnel som borras - jodå, men med en annan slags borrmaskin än den som tidigare havererade. Det högre beloppet gäller om man fortsätter med liknande teknik som i dag. Det finns också underlag för tre mellanprisalternativ som alla innebär två spår genom berget. Det är uppenbart att det är svårt att få fram ytterligare ett par, tre miljarder till Banverket. Det är stor risk för att de mycket dyra tunnlarna genom Hallandsås kommer att dra resurser från andra kortsiktigt angelägna järnvägsinvesteringar, vilka alla uppvisar samhällsekonomisk lönsamhet enligt samma beräkningsmodell som anger Hallandsåstunneln som olönsam. Bygget av tunnlarna genom Hallandsås skall inte fortsätta. Det nu pågående arbetet med att täta den existerande tunnelsträckningen skall avslutas. Därefter skall befintliga tunnlar förslutas på ett sätt som gör att eventuella framtida utläckage av farliga ämnen skall kunna tas om hand och ej tillföras grundvattnet.

Fru talman! Jag har väckt en av de motioner som hanteras i det här betänkandet. Som så många andra motioner handlar den om en speciell vägsträcka, för min del om E 6 genom Bohuslän. Motionen har inte föranlett någon reservation, eftersom utskottet behandlat den välvilligt och understryker giltigheten i mina påståenden. Bl.a. påpekas att regeringen inte fastställt Vägverkets förslag för sträckan Rabbalshede-Svinesund, vilket är viktigt. Dessutom utgår man från att planerade vägprojekt på E 6 skall prövas enligt gällande lagstiftning, nämligen enligt miljöbalken från den 1 januari 1999 för fyrfiliga och 10 kilometer långa vägsträckor. Detta innebär att den fortsatta utbyggnaden av E 6 kommer att ställas inför allt hårdare krav - inte minst miljökrav. Jag vill ändå säga några ord med anledning av motionen och utskottets ställningstagande. Utbyggnaden av E 6 genom Bohuslän har nu pågått under många år. Tillskyndarna tycker att det inte går tillräckligt snabbt, medan vi som anser att detta jätteprojekt inte stämmer överens med en hållbar framtida trafikpolitik tycker att Vägverkets planer borde stoppats för länge sedan. Den vägsträcka som nu återstår, från Lerbo i Söder till Svinesund i norr, har delats upp i sju avsnitt, och den kommer under planperioden, som nu omfattar 1998 till 2007, att kosta ca 6 miljarder kronor. De senaste neddragningarna på investeringsanslaget för vägar skapar bara mindre fördröjningar. Fru talman! Jag har i många anföranden och debatter försökt att få andra i den här kammaren och politiker i mitt eget län att förstå hur illa den här satsningen rimmar med ett hållbart och framtidsinriktat transportsystem, hur illa den rimmar med vår skyldighet att hålla oss innanför gränserna för vad naturen tål. Men jag har också under årens lopp förstått att Miljöpartiet står ganska ensamt bland partierna i den här frågan. Bilisternas och åkeriägarnas organisationer har framgångsrikt drivit frågan om behovet av en utbyggnad, inte till den 13 meters målstandard som riksdagen tidigare fattade principbeslut om, utan till en motorvägsstandard eller minst fyrfilig 18,5 meters "slimmad" motorväg. Huvudargumentet för den riktigt breda vägen är numera den s.k. nollvisionen, dvs. olycksfritt, samtidigt som ingen hänsyn tas till miljön och en långsiktigt hållbar framtid. Jag har ännu inte förstått att argumentet om olycksfrekvensen används för utbyggnad, för fartökning och mer av större och tyngre godstransporter på vägen. I stället borde det argumentet tala tydligt för en fartsänkning, mer av poliskontroll av fart och droger, en tyglad bilism, planskilda korsningar, ökad kollektivtrafik och framför allt att tyngre godstransporter i huvudsak skall ske per järnväg och via sjötransporter. Länsstyrelsen i Västra Götaland har nyligen skrivit ett intressant miljöstrategiskt dokument om miljömålen i länet, där man bl.a. påpekar vägtrafikens negativa och avgörande påverkan på miljön. Vägtrafiken kommer inte med dagens planering att klara de uppsatta långsiktiga miljömålen vad gäller kväveoxider, koldioxid, partiklar och kolväten. Därför menar Miljöpartiet att det behövs en helt annan inriktning på trafikpolitiken. Vad gäller den pågående utbyggnaden av E 6 lever ingen av delsträckorna upp till den nationella miljömålsättningen. Trenden är i stället den motsatta. Alla alternativ innebär ytterligare påspädning med högre trafikintensitet och högre hastighet. Fru talman! Jag tror att bilen behövs även i framtiden. Men enbart katalysatorer och alltmer bränslesnåla modeller kommer inte att minska utsläppen tillräckligt. Det handlar i stället om att ställa om till icke-fossila bränslen och också att den totala trafikmängden på vägarna minskar. I Vägverkets PM om den här vägsträckan nämns inte miljön, och tågtrafiken nämns bara i förbigående. Med tanke på försurningssituationen i Bohuslän, de nationella målen och Vägverkets ansvar för kollektivtrafiken, är det anmärkningsvärt att miljösituationen inte alls uppmärksammas. Visserligen konstaterar man att buss är tio gånger säkrare än bil, men man säger inte samtidigt att tåg är 15 gånger säkrare än bil och fem gånger säkrare än buss. Fru talman! Den planerade utbyggnaden är fel. Vägverket borde ha satsat på att räta svåra kurvor, bredda till 13 meter - vilket var riksdagens beslut - göra säkra korsningar och ge bilismen utrymme inom de ramar som den omgivande naturen sätter. För att lyckas måste samhället samtidigt satsa kraftigt på kollektivtrafik, på att föra över person och framför allt godstransporter på en upprustad och snabb järnväg. Utefter vår bohuslänska kust finns också goda möjligheter att komplettera ett miljöanpassat transportsystem med s.k. sjöpendel som går upp och ned utefter kusten. Fru talman! Nu spränger sig Vägverket fram - dygnet runt - genom Bohuslän, skapar barriärer för djurens spridningskorridorer och bäddar för en vägtrafik som vi alla vid det här laget borde veta går stick i stäv mot ett ekologiskt hållbart samhälle. I stället för att minska miljöskulden ökar vi den. Det är mycket allvarligt. En liten, men viktig, detalj i detta stora, gigantiska projekt är att korsningen vid Gläborg tydligen fortfarande inte finns med i planarbetet.

Fru talman! Sjöpendeln som går upp och ned fascinerade mig. Det innebär att vi, såvitt jag kan tolka detta, får civil användning av ubåtarna. Jag skall ge två meddelanden till Per Lager. Det ena är lite tråkigt, därför att jag ställer mig helt bakom utbyggnadsplanerna av E 6. Den andra är lite trivsammare, nämligen en motion som jag har väckt och som gäller tåg. Det var nog den kortaste motionen som väcktes i höstas. Det fanns bara två ord i själva motionstexten: Götalandsbanan behövs. Det är för att jag tycker att det är en självklarhet. Förra gången frågan om Götalandsbanan behandlades i ett betänkande från trafikutskottet fanns de motioner som berörde frågan införda i förteckningen över okommenterade allmänt avslagna motioner. Nu har vi denna gång i alla fall fått ett eget avsnitt där vi motionärer - det är tre motioner som tar upp frågan - i princip får medhåll. Jag bara väntar på nästa behandling, för då utgår jag från att det blir bifall. Detta är en fråga som rör halva Sveriges befolkning - om man börjar i Göteborg och slutar i Stockholm och går genom de befolkningstätaste områdena, bortsett från dem i Skåne. Därför är frågan av oerhört stor betydelse. Det är en så självklar förbindelse att den finns inritad i Europeiska järnvägsunionens förteckning över kommande stomjärnvägsnät i Europa - fastän den ännu inte finns i verkligheten. Det som har varit viktigt för mig - och som framgår i de andra motionerna - är att förarbetet i avvaktan på de ekonomiska resurserna för utbyggnaden inte får avstanna. Banverket borde ha fått en signal om att hålla grytan kokande. Götalandsbanan bör tas med i stomnätsplanen. De olika intressenternas strävanden bör samordnas. Jag hade velat att de olika förslag som finns från de olika intressenterna längs banan hade utvärderats i Banverkets regi. Nu har inte Banverket gjort något åt frågorna sedan 1996. Det är bara att beklaga. Fru talman! Jag avslutar mitt anförande med samma som jag skrev i min motion: Götalandsbanan behövs.

Fru talman! Jag vill börja med att reservera mig mot trafikutskottets beslut under mom. 18 till förmån för motion 1998/99:T334, som innebär mer pengar till de värmländska vägarna. Bakgrunden till mitt förslag är det eftersatta underhållet på de värmländska vägarna. På flera ställen på våra riksvägar är vägstandarden så undermålig att den anses vara en trafikfara. Privat och yrkesförare har kontinuerligt framfört klagomål till Vägverket, men hittills har inga löften givits om förbättringar. Under vintern 1998/99 har vägstandarden ytterligare försämrats, och främst gäller det riksväg 62, som är Värmlands pulsåder i länet från norr till söder. Det skulle vara förödande och bidra till att människor som bor i området skulle tappa framtidstron. Regeringen måste uppmärksamma detta. Det finns starka skäl för regeringen att tillskjuta mer pengar till de områden där vägarna är extremt dåliga. 62:an är ett sådant exempel. Västra regionens vägverk bör därför erhålla pengar från den "pott" som ännu inte är öronmärkt. Vi värmlänningar har stora förhoppningar att vårt län under de kommande åren skall få en positiv tillväxt. Vi satsar stort på turismen i hela länet och på året-runt-turism. Det finns i dag turister som undviker vårt län på grund av de dåliga vägarna. Det anser vi att man måste ändra på. Men skall vi lyckas med att få fler turister, både svenskar och andra, till oss är det ett måste att vägstandarden blir bra. Det är svårt att locka turister till områden där vägarna betecknas som en trafikfara. Det är också svårt att behålla eller få turisterna tillbaka där vägarna inte underhålls eller förbättras. Jag vill uppmana regeringen att gärna komma till Värmland och ta en biltur på 62:an. Efter det tror jag att vi är överens med tanke på nuvarande standard.

Fru talman! Jag är den förste att hålla med Viviann Gerdin om att många borde komma till Värmland och se de dåliga vägarna. Det är bevisligen urusel kvalitet på merparten av länsvägnätet. Det är just länsvägnätet som är dåligt. Då skulle jag för ordningens skull vilja vädja till Viviann Gerdin att icke yrka bifall till sin motion. Jag hoppade över ett avsnitt i mitt skrivna anförande, och det handlade om att riksdagens uppgift är att ange övergripande mål och riktlinjer för planeringen samt fastställa ekonomiska ramar. Riksdagen skall i planeringsprocessen inte ta ställning till enskilda infrastrukturprojekt eller andra enskilda åtgärder. Därför har vi avstyrkt de 115 motionsyrkanden som behandlas i betänkandet om sådana frågor, och vi har redovisat dem i tabellform. Vi har alltså icke i den nya planeringsprocessen möjlighet att från riksdagens sida uttala oss om länsvägnätet. Det är i en process som går i flera steg, där pengar fördelas från budgeten över till Vägverket, sedan ut till länsregioner och vägverks och banverksregioner, och därefter återkommer de och sammanställs osv. Tyvärr har vi inte möjligheten att påverka det som Viviann Gerdin skulle vilja och som jag ville vara med på, att vi får ett mycket bättre vägnät i Värmland. Det är ingen tvekan om det. I synnerhet väg 62 behöver dessa medel. Men jag ser inte någon möjlighet att genomföra de beslut som Viviann Gerdin syftar på här i riksdagen i dag.
Fru talman! På det vill jag svara att jag tycker att det är fel om vi här i riksdagen inte kan uttala oss när vi märker att de kanaler vi har inte räcker till. Det smyger sig in en hopplöshet här. Vi vet att Vägverkets budget är alldeles för liten. Det har gjorts påstötningar om det. I och med att regionen har ökat och Värmland befinner sig i ett ytterområde upplever jag att det har blivit än svårare att kunna påverka. Jag tycker naturligtvis att när det går så långt att det blir en trafikfara, att man ingriper från Yrkesinspektionens sida och överväger att eventuellt stoppa yrkestrafiken, är det i första hand Vägverkets ansvar. Men om det inte sker någonting där ligger huvudansvaret i regeringen och här i riksdagen. Jag har inte yrkat någonting här, men jag har en reservation och vill ha en markering i protokollet att jag inte delar utskottets mening. Jag anser att det är särskilda skäl som råder.
Fru talman! I sak kan jag hålla med om att det är bra om vi från riksdagen påtalar olika problem som finns ute i samhället. Som jag sade i mitt förra inlägg är jag den förste att hålla med om att vägsystemet är dåligt i Värmland, och kanske i synnerhet väg 62. Men sedan kan jag räkna upp alla andra vägar i Värmland, och jag kan sträcka mig till nästa län och räkna upp vägarna där. Problembilden är den jag var inne på i en debatt tidigare i dag, att den summa pengar vi har till förfogande inom infrastrukturens område för dagen inte är tillräcklig. Men som jag sade till Sven Bergström, Viviann Gerdins partikollega, har vi konstaterat att ljuset finns där framme i tunneln och är på väg. Jag är övertygad om att vi i nästa planprocess kommer att ha bättre förutsättningar. Återigen betyder det sakliga som vi skall behandla här att vi från riksdagens sida icke kan ställa oss bakom en enskild motion som rör länsvägnätet.
Fru talman! På det vill jag svara Jarl Lander att när problembilden blir så omfattande att man från Yrkesinspektionens sida överväger att stänga yrkestrafiken, anser jag att det har gått väldigt långt och att man måste göra någonting. Jag är väl medveten om att det kan finnas vägar på andra ställen som också har samma situation, men då är det en fråga om prioritering att åtgärda just de här vägarna i första hand. Jag ser fortfarande att vi som är förtroendevalda här i riksdagen skall vara opinionsbildare. Det är klart att vi kan utöva påtryckningar på Vägverket och deras omdisponeringar - det hoppas jag verkligen. Till syvende och sist handlar det om en prioritering var man lägger pengarna.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 6 till det betänkande vi debatterar. tio människor och 33 skadades svårt. De fem och en halv milen var ombyggda till motorväg år 1994. Under de första tre åren därefter, alltså åren 1995, 1996 och 1997, hade inte en enda dödats och antalet svårt skadade var elva. Den standard Vägverket har byggt där har blivit kallad den "förlåtande vägstandarden". De ca 22 km E 4 vid Markaryd som omnämns i betänkandets punkt 4 på s. 26 har fått den förfärliga benämningen "Dödens väg". Sedan regeringen den "objektet förbifart Markaryd på E 4 utgår ur planen eftersom objektet inte uppfyller något av de prioriteringskriterier som Vägverket ställt upp" har minst sju personer omkommit. Vid den svåraste av dessa olyckor var det fem personer som miste livet. Regeringens motivering att prioriteringskriterierna inte har uppnåtts är, som jag skriver i min motion, siffermässigt riktiga, men framstår som cyniska när man vet både vad jag här nämnt om olycksstatistik på den nybyggda E 4 norr om Värnamo och vad som har hänt motsvarande period vid Markaryd. Där var det från 1990 till 1998 inte mindre än nio personer som miste livet och ett stort antal som skadades. Så följer den förskräckliga hösten 1998. Nu borde väl det trafiksäkerhetsmässiga prioriteringskriteriet vara fyllt med råge. Detta är den mänskliga sidan av saken, tragediernas sida. Till den ekonomiska sidan bör läggas att Vägverket i sin planering av bygget fram till färdiga arbetsplaner har lagt minst 20 miljoner kronor och Markaryds kommun minst 1 miljon. Vägen har blivit så dyr därför att Vägverket, kommunikationsexperten vid Länsstyrelsen i Kronoberg, kommunens tjänstemän och också departementets tjänstemän varit överens om att även här bygga en s.k. "förlåtande väg". Då kostade den 740 miljoner. När regeringens beslut att ta bort objektet ur den nationella vägplanen kom reagerade många människor med vrede, såväl bland allmänheten och berörda markägare som bland beslutsfattare och tjänstemän i länet. Inte minst jag själv reagerade. Jag blev arg. Hur kan man göra så, och samtidigt lyfta in ett tidigare oprioriterat projekt vid Motala? De flesta hade, under den lama inledningen på valrörelsen vid denna tid 1998, Motala i färskt minne, men då av helt andra orsaker. Jag har hört delar av debatten, och jag har också hört talas om de 740 miljonerna och att det inte finns pengar nu. Men när regeringen fattade sitt beslut om att lyfta ur objektet fanns det pengar. Nu skulle jag vilja avsluta med att tacka alla er som tänker rösta för Markaryd. Jag tackar å alla berördas vägnar, särskilt å deras vägnar som slipper att dödas och skadas. Jag hoppas att vi blir så många som röstar för reservation 6 att kammaren fattar det enda rimliga beslutet om ombyggnad - ett beslut som samtidigt ställer regeringen vid skampålen. Tack för ordet.
Fru talman! Jag vet inte om Harald Bergström har haft möjlighet att lyssna på den debatt vi har haft. Jag har varit uppe fyra fem gånger, tror jag, och förklarat vad regeringens utlyftning av objektet förbifart Markaryd ur vägplanen betyder. Det betyder inte att vi skall fortsätta att ha en trafikfarlig vägsträcka förbi Markaryd, men det betyder att vi skall bygga ett något enklare och mindre storvulet projekt. Det är inte motorvägar som är allenarådande eller absolut bäst överallt. Har vi begränsad ekonomi, och har vi dessutom förutsättningar att till samma tidpunkt för en mindre summa pengar åstadkomma samma sak vad gäller framkomlighet och trafiksäkerhet, tycker jag att vi kan gå på de projekten. Vägverket skall ju återkomma vad gäller förbifart Markaryd i nästa vägplan, och den kommer inom fyra år. Det betyder att detta projekt ändå kan vara färdigställt till samma tidpunkt som det s.k. storvulna motorprojektet skulle ha varit färdigställt - någon gång Återigen: Regeringen har icke på något sätt annat i åtanke än att vi skall ha en "förlåtande" väg som förbifart vid Markaryd också.
Fru talman! Jag hörde de första replikerna och det första replikskifte som Jarl Lander var involverad i. Enligt de informationer jag har stämmer inte detta. 2001 och 2002. Då skulle det vara klart. Vi talar nu om 2008. Jag hävdar att det är så angeläget att den ursprungliga vägplanen borde följas. Jag hävdar också att det fanns pengar reserverade vid den tidpunkt då regeringen hade beslutet för handen. Att det inte gör det i dag är självklart, eftersom projektet en gång har lyfts ur. Jag vet också hur exceptionellt det är med ett regeringsbeslut till följd av ett tillkännagivande på det sätt som jag och flera av oss har begärt. Av det skälet har jag full förståelse för att regeringen inte har räknat med dessa pengar i sin plan. Fru talman! För alla de människors skull som är i fara - inte minst för de utlänningar som brassar på för fullt på en rejäl motorväg från Helsingborg och sedan kommer in på en vanlig landsväg - hoppas jag att kammaren fattar ett riktigt beslut i dag.
Fru talman! Tyvärr måste jag ta en replik till. Jag tycker att det är lite oanständigt att nu hävda att utländska förare och andra brassar på förbi Markaryd, oavsett vad det är för vägstandard, oavsett vilka hastighetsregler som gäller osv. För det första vill jag ha sagt att vi måste ha respekt för de trafikregler som gäller om vi skall klara trafiksäkerheten. För det andra vill jag ha sagt att en väg förbi Markaryd färdigställs vid samma tidpunkt oavsett om man tycker som Harald Bergström eller som majoriteten i trafikutskottet. Går vi på det förslag regeringen och trafikutskottets majoritet har talat om får vi en trafiksäker väg för en mindre summa pengar vid samma tidpunkt som Harald Bergström förespråkar.
Fru talman! Jag vill bara nämna att jag sade "brassa på" om våra utländska goda vänner och affärskontakter. De är vana vid att köra på en motorväg. De har kommit på en sådan långt nerifrån Danmark, och så plötsligt är motorvägen inte längre motorväg. En av företagsledarna i Ljungby, som jag hörde häromdagen, bor i Helsingborg och färdas dagligen på den vägen. Han är mycket ofta utsatt för olyckstillbud och incidenter på just denna vägstump. Han bad mig innerligt att brassa på i debatten. Tack för ordet.

Fru talman! En ökad offentlig upphandling och en effektivare sådan skulle ge en besparing på 15-20 miljarder kronor, utöver den besparingseffekt som redan tagits hem under senare år genom den offentliga upphandlingen. Denna uppskattning gör Nämnden för offentlig upphandling. Troligtvis är siffran förhållandevis låg. En effektivare offentlig upphandling av det som redan i dag upphandlas ger naturligtvis en viktig besparingspotential. Men den stora potentialen ligger i att fler uppgifter som i dag sköts i offentlig regi verkligen konkurrensutsätts och upphandlas. Sett mot den bakgrunden borde det vara lätt att vara överens om att det är viktigt att den offentliga upphandlingen fungerar bra och att alltfler områden av den offentliga verksamheten konkurrensutsätts. Det betänkande som vi nu skall behandla är emellertid ett sorgligt exempel på att vi har en regering som inte tycks förstå detta, eller i varje fall fortfarande har ideologiska skygglappar. Visserligen har utskottsmajoriteten samlat sig till att föreslå en allmän översyn av lagen om offentlig upphandling. Men när man sedan diskuterar direktiven till en sådan utredning går man förbi vissa givna frågor och ägnar sig i stället åt detaljer som snarast är ägnade att kunna försvåra en effektivisering. Fru talman! Jag menar att detta betänkande mot den bakgrunden är tämligen torftigt. Visserligen landar man så småningom i en parlamentarisk utredning när det gäller de här frågorna, och det kan vara bra. Men man får, som sagt, se till bakgrunden. Och bakgrunden är bl.a. att Riksdagens revisorer har gjort en ganska ingående undersökning av den offentliga upphandlingen och lagt fram förslag som skulle kunna innebära påtagliga förbättringar. I det sammanhanget är en viktig punkt att den offentliga upphandlingen sker så att den stimulerar konkurrens och försvårar oligopolbildningar. Då är det viktigt att så många företag som möjligt verkligen kan delta i den offentliga upphandlingen. Riksdagens revisorer har visat att det fortfarande är så att små och medelstora företag har stora svårigheter att på ett riktigt sätt delta i de stora upphandlingarna. Upphandlarna gör fortfarande alltför lite för att tillgodose de möjligheter som egentligen redan i dag finns men som inte utnyttjas, t.ex. till delad upphandling. Jag tycker att det är märkligt att utskottsmajoriteten här inte har velat ge tydliga direktiv till den kommande utredningen att klara ut detta med förbättrade möjligheter för små och medelstora företag. En annan fråga som Riksdagens revisorer har pekat på är att många företag som anser sig förfördelade i en upphandlingssituation själva inte vill överklaga i ett sådant ärende, med hänsyn till att de i framtiden kanske får ännu större svårigheter. Riksdagens revisorer har tagit upp ett förslag som tidigare framförts från moderat håll här i riksdagen och som utskottet då avvisade, nämligen betydelsen av att få en utvidgad talerätt - dvs. att talerätten också skulle gälla för en sammanslutning av företagare. Riksdagens revisorer var eniga på den punkten. Här har utskottsmajoriteten dock inte velat ge någonting. Jag hoppas att den frågan likväl kommer att kunna utredas ordentligt i framtiden. Jag har redan nämnt att den stora potentialen för besparingar inom den offentliga sektorn ligger i att fler uppgifter verkligen blir föremål för upphandling. I den gemensamma borgerliga reservationen till dagens betänkande, reservation 1, säger vi: "En viktig uppgift för utredningen bör också vara att lägga fram förslag som säkerställer att besparingspotentialen utnyttjas genom en mer omfattande offentlig upphandling i stat, kommuner och landsting." Detta är grunden för att man verkligen skall kunna spara ordentligt med pengar genom offentlig upphandling men det är en mening som, naturligtvis, lyser med sin frånvaro i majoritetstexten. Från moderat håll har vi också en egen reservation, nämligen reservation 2. Där behandlar vi frågorna om den här vidgade offentliga upphandlingen kontra egenregi. Vi har nu noterat att man ånyo avvisar motionskraven från oss moderater om en principbestämmelse i kommunallagen, nämligen att verksamhet som kan upphandlas i konkurrens skall upphandlas så. Vi tror att det är väldigt viktigt att få till stånd en sådan principregel. Naturligtvis kan den inte fungera utan undantag men den skulle kunna fungera på det sättet att kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen när man inte upphandlar skulle få lov att protokollföra de synnerliga skäl som man vill åberopa för att inte genomföra en upphandling. Därmed skulle man kunna få fram de skäl som föreligger. Det är nämligen så att det i de allra flesta fall är en ren ovilja mot konkurrensutsättning. Ibland kan det vara omöjligt att genomföra en upphandling, och då kan även det framgå. I reservation 2 behandlas frågan att regeringen i sina regleringsbrev till myndigheterna borde låta regleringsbreven innehålla riktlinjer om verksamhet som skall upphandlas. Det är ett ganska modest önskemål från vår sida. Det är märkligt att utskottet avvisar det, trots att regeringen faktiskt har börjat ge sådana anvisningar i vissa regleringsbrev. Det skulle vara väldigt intressant att höra från utskottsmajoriteten varför man tycker att regleringsbreven inte skall innehålla några sådana riktlinjer till myndigheterna. Om man ser att konkurrensupphandling sparar pengar åt staten är det märkligt om regeringen inte vill ta hem den besparingspotentialen genom att ge tydliga riktlinjer till myndigheterna. Fru talman! Det här betänkandet visar alltså att vi fortfarande har en lång väg att gå innan vi kan hämta hem den besparingspotential som Nämnden för offentlig upphandling har pekat ut. Vi kan hoppas på att det utredningsarbete som nu kommer att bedrivas leder till att vi om något eller några år får en mer moderniserad lagstiftning men framför allt att vi också kan hoppas på ett nytt tänkesätt från socialdemokraterna i dessa frågor. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 men jag står självfallet bakom båda reservationerna.
Fru talman! Lagen om offentlig upphandling måste ses i ett större sammanhang än det svenska. Det handlar egentligen i första hand inte om att vinna effektivitet och besparingar i den offentliga sektorn, trots att detta är mycket viktigt. Det handlar framför allt om ekonomisk integration för att skapa ett stabilt och fredligt Europa. Medlet för detta är just ekonomisk integration och ett ömsesidigt beroende länderna emellan. Med de fyra friheterna och ickediskrimineringsregeln i Romfördraget med öppenhet, konkurrens, affärsmässighet och objektivitet skall integrationen förverkligas. Ett direkt resultat av detta är den europeiska gemenskapens lagstiftning om offentlig upphandling. Det är angeläget att påminna riksdagen om detta inför EU-valet. Ekonomisk integration leder till besparingar och effektivitet. Det är så lätt att sätta det pekuniära i första rummet och glömma visionen och missförstå all harmoniserande lagstiftning på det ekonomiska området. Nu har, som vi hört, Riksdagens revisorer lämnat viktiga förslag till riksdagen om just offentlig upphandling. Det behövs en lättfattlig samlad svensk policy för offentlig upphandling. Nu gällande regler är svåröverskådliga och har en hög detaljeringsgrad. En god redovisning behöver krävas av offentliga upphandlare för valet av leverantör. Kvalitetsaspekter och inte bara det lägsta budet behöver ges större tyngd. De små och medelstora företagens möjligheter att delta i upphandlingen behöver också underlättas. En samordning av inköp snöper gärna de mindre företagens möjligheter att delta. Klara instruktioner om tröskelvärden, om lagenliga möjligheter till uppdelning och delkontrakt behöver presenteras i lättfattlig form. Frågan om en utvidgning av den krets som har rätt att klaga på upphandlande enheter behöver utredas. Det föreligger, fru talman, enighet i utskottet om behovet av en snabb översyn. Den pågående utredningen behöver tilläggsdirektiv och bör övergå till att bli parlamentarisk. Det som föranleder oenighet är det urval av riktlinjer som utskottsmajoriteten gjort. Nu lider det av en slagsida och genomsyras inte alls av vare sig grundtanken om att underlätta ekonomisk integration genom konkurrens, affärsmässighet och objektivitet eller om att underlätta för de små och medelstora företagen. Det är inte svårt att ana stödpartiernas krav. Miljökraven är i sig rimliga. Vi har själva från kd:s sida motionerat om dem, men de bör utredas och skärpas med sikte på konkurrensneutralitet med successiva reformer på direktivsnivå inom EU. Det är knappast en framkomlig väg att bara rikta krav mot svenska företag med svensk lagstiftning. Det, fru talman, var vad jag hade att säga i detta ärende.

Fru talman! Nu är den årstid då läckorna om vårbudgeten står som spön i backen. Mycket av läckorna handlar som vanligt om att man diskuterar mer pengar till vård, omsorg och skola. Men vad man mycket mer sällan talar om är vad man gör med dessa pengar som går till kommunerna och den kommunala och landstingskommunala verksamheten. Det handlar inte bara om att kommunerna skall göra rätt saker utan - och det gäller just i det här sammanhanget - om att göra sakerna på rätt sätt. Den offentliga upphandlingen, alltså kommuner bestämmer sig för att köpa i stället för att producera i egen regi, handlar om mycket stora belopp, kanske bortemot 15 % av BNP. Det betyder att om man genomsnittligt kunde sänka priset med en procentenhet innebär det över 3 miljarder kronor i effektivisering. Det är pengar som i dag används till saker som inte är att använda pengarna på det bästa sättet. När vi talar om att vi tycker att det är angeläget med bättre service i äldreomsorgen, om kvalitet i skola för våra barn, då handlar det inte bara om att ge mer statsbidrag. Det handlar om att de som ser till att skola och äldreomsorg fungerar gör det på bästa möjliga sätt. Ett mycket viktigt sätt är att se till att upphandlingen sköts professionellt, affärsmässigt och i fri konkurrens mellan olika företag. Det har en mycket stor ekonomisk betydelse för den kommunala verksamheten. Många kommuner väljer att engagera sig i egna bolag i stället för att upphandla duktigt från privata företag. Det här är ett sätt att använda kommunens pengar på fel sätt. Hur hör det hemma i sammanhanget? Jo, ofta skall de kommunala bolagen konkurrera med de privata i upphandlingarna. Men vi vet att de kommunala bolagen ofta sköts på ett sådant sätt att man inte ställer samma avkastningskrav, man kan alltid spela med skattebetalarnas pengar. Förutom att pengarna ibland används på ett märkligt sätt kan man också skaffa sig olika typer av insiderinformationer om hur anbuden skall utformas osv. på grund av att det ofta är personalunioner, det går att använda kommunens resurser. Om man i stället för att ägna sig åt att värna de kommunala bolagen, vilket jag tror att regeringspartiet alldeles för mycket gör, ser till att avveckla dem och satsar på att få en välfungerande kommunal upphandling, skulle mycket vara vunnet både för den kommunala verksamheten och för det lokala företagsklimatet. Det är nämligen så, fru talman, att ett villkor för att de privata småföretagen i kommunen skall kunna delta på ett bra sätt, till nytta för kommunens invånare och för dem som får jobb inom företagen, är att reglerna inte är alltför krångliga och inte kräver alltför stora resurser i bolaget för att kunna vara med och bjuda och få vettigt med tid på sig för att kunna lägga anbuden. Det är inte alltför ovanligt att anbudsförfrågningarna sköts lite med vänsterhand, så att det bara är de stora bolagen som redan är insatta och erfarna som kan vara med och bjuda. Många av de tjänster som man i dag bedriver i antingen kommunal bolagsverksamhet eller i vanlig kommunal regi kan man upphandla helt och hållet på entreprenad, men man kan också upphandla olika typer av stödfunktioner eller delar av den kommunala verksamheten, t.ex. gatuunderhåll, matlagning inom äldreomsorgen m.m. Genom att bryta ned det i små enheter och göra en korrekt upphandling kan man utan förtäckta subventioner, svågerpolitik eller annat faktiskt också gynna det lokala näringslivet. Jag kan ta ett konkret exempel. När Sollentuna kommun för ett par år sedan valde att dela upp sitt anbudsförfarande för parkunderhållet i mindre enheter lyckades man både sänka kostnaderna och få en extremt professionell skötsel av slottsträdgården vid Edsbergs slott, samtidigt som man använde helt andra entreprenörer för att sköta det vanliga parkunderhållet. Till både nytta och nöje för kommunens invånare blev alltså Edsbergs slottsträdgård bättre skött, och man kunde spara pengar och använda sig av lokala företagare. Det är ett exempel på hur man använder den offentliga upphandlingen på ett bra sätt för både skattebetalare och företag. Man kan också gynna den lokala utvecklingen på andra sätt. Om en kommun begär in ett anbud för skolmåltiderna till hela kommunen i ett anbud är det klart att det inte finns speciellt många företag som kan vara med och bjuda på ett sådant, och inte kanske det blir så speciellt trevlig verksamhet heller. Men om man däremot lägger ut anbuden på varje skola för sig eller varje äldreboende för sig så kan den lokale krögaren vara med och bjuda på ett bra sätt. Det här handlar också väldigt mycket om att skapa ett gott företagarklimat i vårt land; att skapa ett positivt företagarklimat som också skapar en god lokal utveckling. Vi vet ju att det finns väldigt få saker som en kommun i praktiken kan göra utöver att ha en bra skola och en bra infrastruktur, men några saker man kan göra är just att genom den lokala upphandlingen se till att man får ett gott företagsklimat för de små företagen. Få saker gynnar tillkomsten av nya företag på en ort så mycket som just att det finns andra levande företag på orten. Då är det ju bra att man nu har samlat sig till att vilja lyfta fram upphandlingsfrågorna i en statlig utredning. Vi har haft lagen i ett antal år, och detta visar att det fortfarande finns brister i den. Förslaget från Riksdagens revisorer kom för rätt länge sedan, men de pekar på ett antal områden där man borde flytta fram positionerna. I betänkandet är majoritet och opposition överens om att det finns väldigt mycket utestående frågor och att det kan vara bra att samla ihop det här i en gemensam utredning. För att det inte skall bli så som man så ofta lite ironiskt säger, att man begraver saken i en utredning, måste man också ge den här utredningen en mycket tydligare inriktning. Den inriktningen menar vi måste vara att underlätta för de små och medelstora företagen att vara med och bjuda på ett bra sätt så att man kan få fram de bästa produkterna till det bästa priset och gynna företagandet utan att använda sig av de metoder som vi så ofta tycker är dåliga. Det framgår mycket mer av vad tidigare talare har fört fram om den exakta inriktningen på det här, och jag skall inte ta upp mer av kammarens tid. Men jag vill ändå till sist peka på de miljökrav som jag tycker att det är viktigt att man skall ta med i den här utredningen och som vi vill skall uttryckligen framgå av direktiven, liksom vi vill att det skall framgå att villkoren för de små och medelstora företagen och den svenska linjen i EU-arbetet skall ingå i den här utredningen. Man skall inte blanda ihop miljökrav med att snedvrida konkurrensen. Det viktiga för medborgarna i kommunen är ju att man till de kvaliteter som man sätter upp att man vill ha får de bästa priserna, inte att man så att säga gynnar lokalt företagande på bekostnad av kanske företagare i grannkommuner eller något längre bort som kan tillgodose de önskemål som man faktiskt har satt upp. Därför är det viktigt att man också är tydlig i att det skall vara klara och öppna konkurrensvillkor som gäller i den lokala offentliga upphandlingen. Därmed, fru talman, har jag förbrukat min talartid och yrkar alltså bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Ämnet offentlig upphandling är en mycket stor och komplicerad fråga. Av den anledningen tog också finansutskottet initiativ till att Riksdagens revisorer skulle granska just detta ämne. Så har skett, och detta betänkande vilar på den grund som revisorernas rapport innehöll. Att frågan dessutom väcker ett stort intresse inom den politiska debatten kan avläsas av de många motioner som väckts med anledning av just frågor kring offentlig upphandling. Vi kan dessutom konstatera att den offentliga upphandlingen har stor ekonomisk betydelse, då den omfattar ett belopp motsvarande ca 300 miljarder per år. Det är ett stort belopp - det har sagts även tidigare här - där även små effektiviseringar i upphandlingsprocessen naturligtvis ger betydande besparingar till beställaren, besparingar som lämnar utrymme till andra satsningar inom den offentliga verksamheten, om den politiska viljan så bestämmer. För övrigt anser också utskottsmajoriteten att en offentlig upphandling bör vara ett effektivt instrument för att påverka utbudet på marknaden så att beståndet av produkter snabbare kan anpassas till t.ex. krav på ekologisk hållbarhet osv. Om man sedan ser till kommuner och landsting och den offentliga upphandling som sker där rör det sig även där om betydande belopp, uppskattningsvis ca 200 miljarder per år. Utan att här nämna några belopp är ändå en kvalificerad bedömning att det finns betydande besparingar att göra även inom dessa sektorer genom en effektivare upphandlingsprocess. Jag tror att det vore fel att sticka under stol med det. För att göra en återblick i Riksdagens revisorers rapport så bedömer dessa att det behövs ett mera samlat grepp om upphandlingsfrågorna för att upphandlingen skall bli effektivare. Likaså delar utskottsmajoriteten revisorernas bedömning att det som vägledning för upphandlarna och för arbetet i EU behövs en tydlig nationell policy för upphandlingsfrågor, samt att det också föreligger behov av en fortsatt översyn av reglerna för offentlig upphandling. Vi kan alltså med andra ord konstatera att vi inte på något sätt är framme och att det råder full tillfredsställelse med den situation som råder, utan det finns mer att göra. Den 25 juni 1998 tillsatte regeringen en särskild utredare som skulle titta på vissa frågor om offentlig upphandling. Av direktiven framgår det att utredaren bl.a. skall utreda organisationen av Nämnden för offentlig upphandling och vilken roll samt vilka uppgifter nämnden bör ha i framtiden med hänsyn till behoven inom de här områdena. Det tror jag är viktigt att understryka. Utredaren skall även se över hur tillsynsrollen skall utvecklas och ges större tyngd. Likaså skall utredaren vid prövningen av det offentliga åtagandet särskilt pröva hur informationsverksamheten bör avgränsas i förhållande till andra aktörer och precisera den informationsskyldighet som har ett direkt samband med tillsynsfunktionen och som kan anses vara ett offentligt åtagande. Som synes finns det en rad olika frågor av hög svårighetsgrad. Det här är komplicerade frågor. Med anledning av vad jag tidigare sade beträffande behovet av en nationell policy samt vägledning för arbetet inom EU i dessa frågor, så vill utskottsmajoriteten att den pågående utredningen snarast ges tilläggsdirektiv. Det innebär att utredningen bör övergå till att bli parlamentariskt sammansatt. Senast den 31 december 1999 bör utredningen lämna ett delbetänkande omfattande de tidigare direktiv jag nämnde. Vidare bör tilläggsdirektiven ge utredningen i uppdrag att ta fram övergripande linjer för den offentliga upphandlingen samt även riktlinjer för det svenska arbetet inom EU i dessa frågor. Viktigt här är att det tas fram under vilka förutsättningar miljökrav får ställas vid offentlig upphandling. Rimligt är att anse att produkter som köps in också bör uppfylla kriterier för miljömärkning. En annan fråga vid offentlig upphandling är det som brukar kallas lokal upphandling, alltså beaktandet av möjligheten att väga in inköp av produkter som produceras lokalt. Denna fråga har varit och är föremål för mycket diskussion, inte minst ute i kommunerna där man handlar upp. Utredningen bör även behandla denna fråga i sitt fortsatta arbete. Jag tror att det kan vara bra att man belyser de olika aspekter som det här kan innebära. Det som utskottet sagt om behovet av övergripande riktlinjer vid offentlig upphandling samt riktlinjer för det svenska arbetet i EU, och där pågående utredning ges tilläggsdirektiv för att uppfylla dessa uppgifter, skall ges regeringen till känna, vilket framkommer i betänkandet. Detta innebär att Riksdagens revisorers yrkande 1 och 2 tillstyrks samt att yrkande Fru talman! Med de orden vill jag till sist yrka bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet samt yrka avslag på de båda reservationerna.

Fru talman! När Sven-Erik Österberg nu har talat om betydelsen av offentlig upphandling - ord som man självfallet kan instämma i - vore det av värde att höra Sven-Erik Österberg säga något om varför han och utskottsmajoriteten avvisar tanken på en mer omfattande offentlig upphandling. Vi har från utskottsminoritetens sida varit klara över att ju mer man upphandlar, desto större besparingspotential tas till vara. Då undrar jag av vilken anledning socialdemokraterna inte vill medverka till en mer omfattande offentlig upphandling. Sedan har utskottsmajoriteten skrivit i betänkandet, tydligen i polemik mot den moderata motionen: Finansutskottet anser det självklart att kommunerna skall kunna bedriva verksamhet i egen regi om de så önskar. Det är ju inte det som är tvistigt. Det är klart att kommunerna skall kunna bedriva verksamhet i egen regi. Men frågan är ju om de skall bedriva verksamhet i egen regi utan att den har föregåtts av konkurrensupphandling, dvs. att egen regi visar sig vara den fördelaktigaste produktionen av tjänsterna i fråga. Genom att göra uttalanden av den typ som gjorts i utskottsbetänkandet stimulerar man inte minst de egna kommunalmännen i en rad kommuner att köra verksamheten i egen regi utan att plocka hem de vinster som står att finna när man konkurrensutsätter verksamheten. Jag skulle vilja att Sven-Erik Österberg utvecklade den här inställningen.
Fru talman! Det första som Lennart Hedquist tar upp är varför utskottsmajoriteten inte hårdare har tryckt på vikten av offentlig upphandling. Jag säger inte att Lennart Hedquist inte har läst betänkandet, för det tror jag alldeles säkert att han har. Men om man läser noga på s. 13 ser man att vi ganska klart poängterar vikten av en effektiv och konstruktiv offentlig upphandling och att man tar vara på de resurser som ges. Man kan mena två olika saker, Lennart Hedquist. Den offentliga upphandling som faktiskt sker kan ju ske på ett bra eller mindre bra sätt. Det är klart att den upphandling som sker naturligtvis skall ske på ett så bra sätt som möjligt. Ett sådant sätt är effektiv upphandling. Det andra, som jag vet är moderaternas och Lennart Hedquists hjärtepunkt, är att allt skall upphandlas offentligt. Lennart Hedquist har här snuddat vid tanken att det i princip skulle vara nästan förbjudet att bedriva offentlig verksamhet i egen regi, vilket är en uppfattning som jag absolut inte delar. Det förutsätter i så fall att upphandling alltid blir billigare om den inte bedrivs i offentlig regi. Det kan ju så vara i det korta perspektivet i vissa fall. Men Lennart Hedquist har ju precis som jag sett vad som har hänt inom det offentliga området, inte minst när det gäller privata sjukhem som vid anbudsförfarandet och i upphandlingens inledningsskede visade sig väldigt billigt. Det vore roligt att i efterhand se notan för de projekt som har varit mindre lyckade och vad den totala kostnaden blir när man skall städa upp. Det kan man naturligtvis fundera lite grann över. Jag delar Lennart Hedquists uppfattning att offentlig upphandling skall vara effektiv och skötas på ett bra sätt. Det finns säkert mycket att göra där. Framför allt gäller det att upphandlarna blir mer professionella. Det är nog någonting som vi gemensamt kan sträva mot.
Fru talman! Det är riktigt att det är väldigt viktigt att vi har en effektiv offentlig upphandling. Det finns exempel, bl.a. inom det kommunala området, på dåligt upphandlingsunderlag. Man har inte preciserat kvalitetskraven osv., och då kanske man har fått produkter därefter. Här har kommunerna självfallet mycket att lära, och det är dessbättre också många som lär sig av gjorda misstag. Men det som är det viktiga att diskutera utifrån utskottsbetänkandet är att det inte bara gäller en effektiv offentlig upphandling utan också en mer omfattande offentlig upphandling. Det är här vi skiljer oss åt. I utskottsbetänkandet finns det ju exempel på att man avvisar tanken på en mer omfattande offentlig upphandling. Nu vet jag att många socialdemokrater i många kommuner är positiva till mer upphandling och också genomför sådana. Varför skulle då inte också utskottsmajoriteten kunna visa denna positiva inställning till upphandling? I stället talar man om vikten av egenregi. Jag avvisar inte egenregi, självfallet inte. Men jag menar att man först skall förvissa sig om att egenregin är konkurrenskraftig, dvs. att den skall vinna en upphandling. I många kommuner skyddar man egen regi från konkurrensutsättning, och det lider medborgarna av eftersom de då får betala för mycket för den service som skall produceras.
Fru talman! Beträffande omfattningen av den offentliga upphandlingen har vi faktiskt inte preciserat oss i betänkandet. Lennart Hedquist frågade i sitt förra inlägg varför en rad synpunkter som framförts inte har verkställts. Det är ytterst sällan man fattar beslut under tiden en utredning pågår och därigenom föregår utredningens resultat. Med anledning av de synpunkter som framförts och den motionsmängd som finns i frågan har vi tyckt att det finns anledning att låta en parlamentarisk utredning belysa frågan i hela dess bredd. Jag har inte någon förutfattad mening om det exakta innehållet, utan jag förutsätter att utredningen i vanlig god ordning - precis som Karin Pilsäter sade skall den naturligtvis inte grävas ned - analyserar och klarar ut de frågetecken som finns, så att man kan fatta ett bra beslut som kan ligga till grund för det fortsatta arbetet inom offentlig upphandling. Detta är viktigt att påpeka. Jag tycker att Lennart Hedquist har en lite förutfattad mening när han säger att vi i varje läge försöker bromsa en offentlig upphandling därför att en egenregi skall sättas före. Det finns naturligtvis en rad områden som kan vara mycket lämpliga för offentlig upphandling, t.ex. inom tekniska områden, vilket också sker. Däremot kan det finnas andra aspekter på andra områden där kommunen, trots att man gör upphandlingar fortfarande har ett mycket stort ansvar. Det måste naturligtvis följas upp mycket noga, men när man handlar upp måste man också beräkna vad man lämnar ifrån sig och inte själv har kontrollen över. Det är viktigt att det finns en balans däremellan.
Fru talman! Riksdagens revisorer anvisar en rad olika områden som lämpar sig för en fortsatt översyn, vilka utskottsmajoriteten gjort till sina. Det handlar om detta med behovet av en nationell policy, frågan om små och medelstora företag, annonsering, förhandling, ramavtal, miljöfrågor och en rad andra frågor. Jag vill fråga Sven-Erik Österberg varför ni väljer ut enbart miljöfrågorna - låt vara att de är viktiga i sig - till riktlinjer för utredningen. Vad är utskottsmajoritetens argument för att lyfta fram dessa frågor men hävda att alla andra viktiga frågor skall lämnas fritt för utredningsarbetet? Sedan vill jag passa på att yrka bifall till reservation 1 under mom. 1.
Fru talman! Ett skäl till att vi har lyft fram frågan om lokal upphandling är att det pågår en stor diskussion bland våra kommunala företrädare som lyfter fram den här frågan. De säger: Vi skulle vilja att snickaren på orten fick jobbet att bygga om, därför att det skulle gynna vår verksamhet. Det kan man ha olika infallsvinklar på. Per Landgren vet lika väl som jag vad Nämnden för offentlig upphandling tycker. Det spelar inte någon roll. Det råder många delade meningar om det. Då tycker vi att det finns anledning att lyfta fram den frågan och låta den särskilt belysas av utredningen. Hur klarar man ut det så att man kan få ett samförstånd och en lokal upphandling? Ett sätt kan vara det som Karin Pilsäter nämnde. Om man delar upp det i små poster kan man på det sättet tillgodogöra sig det bättre. Det andra är miljöaspekten. Det har under ganska lång tid kanske inte beaktats som ett fullgott skäl att man skall ta miljöhänsyn när man gör upphandling. Nu har det hänt saker på senare tid. Det finns miljömärkning och sådant. I ett gott underlag för en upphandling kan man också ställa ganska höga miljökrav och krav på miljömärkning. Men vi har också där tyckt att det kan finnas anledning att påpeka att det också är något man bör beakta när man utreder. För övrigt anser vi att de saker som revisorerna har påpekat och är sådant som kan göras om till direktiv naturligtvis kommer att beaktas av regeringen när den skriver direktiven. Då får man en fullständig belysning av den problembild som finns omkring den här frågan så att man också får en bra utredning som ett resultat av detta.
Fru talman! Jag kan bara säga att jag noterar svaret. Det ger bara ett lite godtyckligt intryck när det plockas fram några saker och det inte är en större bredd, som vi i vår reservation har velat att man skall prestera.
Fru talman! Skulle utskottet och utskottsmajoriteten göra som Per Landgren föreskriver skulle det i princip innebära att utskottet skulle skriva direktiv till utredningen för att belysa frågan. Nu är det inte vår uppgift. Det är faktiskt regeringen som skall göra det. Med de kontakter som vi har med regeringen kan vi nog belysa frågan så att vi får bra direktiv som motsvarar vad som står i revisorernas rapport. Det kan jag lugna Per Landgren med.
Fru talman! Sven-Erik Österberg refererar till de s.k. vårdskandalerna som ibland har skett vid privat upphandling och tar dem som exempel på att det kanske är bra med egenregi i stället. Det visar snarast på dels behovet av en ökad professionalitet inom politiker och tjänstemannakåren i kommuner, dels på behovet att föra en vidare debatt. Vad det handlar om vid vårdskandaler - oavsett om de har skett i privat regi eller i kommunal regi - är att man har varit dålig att styra och leda. Man har vid den privata upphandlingen varit dålig på att markera vad det är man vill ha. Vilken husmor som helst vet, att går man in på Konsum eller ICA och säger: Jag skall ha korv, och jag vill ha den billigaste, är det inte säkert att man får den bästa. Man måste definiera vad det är man vill köpa. Sedan får man se vem som har det bästa priset för just det man vill köpa. Det är inte säkert att det alltid är det billigaste, och det inte är inte säkert att det alltid är den privata entreprenören. Det kan mycket väl vara så att det bästa är att behålla verksamheten i egen regi. Men då har man fått klart för sig både vad det är man vill ha och att man får ett bra pris. Vad jag verkligen skulle vilja fråga är: Varför är socialdemokraterna nu - om jag vänder på Per Landgrens fråga - så angelägna om att kunna utreda frågan om lokal upphandling, dvs. om det är rätt eller fel med lokal protektionism, men inte intresserade av att man skall utreda frågan om att förbättra och förenkla för de små företagen, dvs. hur vi skapar ett gott lokalt företagsklimat?
Fru talman! Företagsfrågor och gott näringsklimat kanske hör hemma i en annan debatt, men det kan häröra lite grann till den här frågan. När det gäller vårdskandaler har jag egentligen ingen annan uppfattning än Karin Pilsäter. Det handlar naturligtvis i grund och botten om att man när man gör upphandlingsformulären också preciserar på ett sådant sätt att den som skall lämna pris också kan göra det utifrån de grunder man har ställt upp. Här vet vi att det brister mycket. Det visade sig kanske inte minst vid busstrejken för inte så länge sedan. Det fanns vissa upphandlingar som inte reglerade någonting om det blev några störningar i verksamheten. Det är en indikation som gäller den här biten. Man kan naturligtvis ha olika ideologiska uppfattningar. Inom många socialdemokratiska kommuner har man också upphandlat en del för att få en jämförelse med verksamhet i egen regi, t.ex. vård. Om vi anklagas tycker jag nog ändå att det finns en hel del att peka på där man har gjort en del på den fronten. Det går nog inte att komma ifrån detta oavsett hur slipad man är och hur uppmärksam man är som politiker. Har man lagt ut verksamhet på ett privat företag är det klart att man inte har samma möjlighet att gripa in och styra på det sätt som man har med egenregi. Det tycker jag ändå att man skall beakta när man har en egen verksamhet. Där har man lättare att styra. Är det en privat vårdfirma som sköter verksamheten är det ändå ett eget företag som har ett ansvar för sin verksamhet. Det skall kringgärdas av regler. Man kan ha en lång diskussion om det. När det gäller lokal upphandling sade jag i svaret till Per Landgren att det är en fråga som är mycket stor i våra led och som diskuteras bland vårt kommunfolk. Det gäller framför allt i glesbygdskommuner där man tittar på hur man kan göra med det lilla näringsliv man har och hur man bäst kan behålla det.
Fru talman! Återigen tillbaka till vårdverksamhet, förskollärare, eller vad det kan vara fråga om. Sätter du upp ordentliga krav och kriterier för hur verksamheten skall skötas har du också någonting att gå efter ifall det inte fungerar. Men bedrivs verksamheten i egenregi kan det faktiskt vara betydligt mycket svårare att sätta fingret på problemet och förändra om det inte fungerar. Jag tror inte alls att det är så enkelt som att man skall se till att man alltid har kontroll över själva driften. Det kan vara väl så effektivt och funktionellt för kommunens medborgare att få den service de skall ha genom att man har definierat vad det är som skall gälla och att man kan ställa krav på entreprenörer. Vad jag verkligen vill invända mot är resonemanget som Sven-Erik Österberg nu för fram. Anledningen till att ni tycker att det är så viktigt att utreda frågan om lokal protektionism är att det är en diskussion inom socialdemokratin. Då får ni väl ha en egen arbetsgrupp inom det socialdemokratiska partiet. Det här är en offentlig utredning som hör till statens offentliga utredningar, och den skall väl utreda de frågor som är viktiga för de svenska medborgarna. Ute i kommunerna är det för de olika företag som där inte ges möjlighet att vara med och konkurrera på grund av att det är för krångligt eller att man bedriver lokal protektionism fullkomligt ointressant vad ni har för interna partiproblem. När det gäller ett lokalt gott företagsklimat kan man inte skjuta över den frågan för att det är en näringspolitisk fråga. Det är just det man gör i många kommuner. Man bedriver näringspolitik för sig och lägger sig i saker som definitivt ligger utanför den kommunala kompetensen. Men det som ligger innanför, exempelvis frågor om offentlig upphandling, struntar man i och sköter på ett sätt som inte skapar ett gott lokalt företagsklimat i alla sammanhang. Därför tycker vi från Folkpartiets sida att det vore mycket bättre om den statliga utredningen verkligen utredde det som är viktigt, nämligen: Hur skapar vi ett gott lokalt företagsklimat? Det gör vi genom att se till att småföretagens villkor kommer in i utredningen.
Fru talman! Det sista förutsätter jag. Jag har sagt det tidigare här. Jag kan än en gång bedyra att det är klart att utredningen skall se på hela perspektivet när det gäller offentlig upphandling. Det som Karin Pilsäter nämner kommer också in. Karin Pilsäter påpekar vad vi i majoriteten skriver i betänkandetexten. Det är fråga om inte Karin Pilsäter går ett steg för långt. Vi må väl ändå bestämma vad vi vill ha i vår text. Det kan Karin Pilsäter ha åsikter om. Ytterst tycker jag inte att det är något konstigt att vi tar vårt politiska material ur vår politiska debatt. Det förutsätter jag att också Karin Pilsäter gör från Folkpartiet när hon argumenterar och diskuterar i utskott eller i annat politiskt forum. Det är i sig inget märkvärdigt. Sedan till frågan om privat verksamhet. Jag vill inte sträcka mig så långt att det skulle vara lättare att styra verksamhet genom att man lägger ut den. Det tror jag helt enkelt inte på. Däremot är det viktigt att man omgärdar det med regler när man gör det. Det gäller också när man har egen verksamhet. Man måste ha en tydlig målbeskrivning för den som är utförare av verksamheten. Om man har en köp-och-sälj-funktion eller en vanlig förvaltningsfunktion är det ändå viktigt att personalen, arbetsledare, osv. vet vad kommunen, politikerna, fullmäktige, beställarna vill ha ut av verksamheten. Det tycker jag gäller båda sidor. Att det skulle vara lättare att bedriva verksamhet genom att lägga ut det på entreprenad tror jag inte. Det handlar om noggrannheten i verksamheten. Till sist, Karin Pilsäter, tror jag i alla fall att om man har egna anställda och driver en verksamhet har man större inflytande och större möjlighet att påverka under resans gång än om man lägger ut verksamheten på ett annat privatföretag som driver den. Jag säger inte att det behöver bli fel, men jag gör bara en liten gradering i detta. I grund och botten handlar det nog om hur man vill se att detta skall skötas, och det kanske vi har lite olika uppfattningar om.

Fru talman! Skatteutskottet gjorde i början av veckan en resa till Göteborg, och som vi fick lära oss i den tyska grammatiken så har var och en som har gjort en resa något att berätta, och jag skall strax berätta vad vi upplevde i Göteborg som har en direkt koppling till det betänkande som vi nu skall behandla. I detta betänkande har samtliga motioner givetvis avstyrkts av utskottsmajoriteten. Det är synd, eftersom en del av dem många gånger innehåller väl avvägda och väl framförda lösningar på de stora problem som nationen har. Skall vi acceptera den höga arbetslösheten och stillatigande se hur 8-10 % av landets arbetsvilliga tvingas in i ett totalt beroende av statsmakternas välvilja för sitt uppehälle? Skall vi fortsätta att rutscha utför i OECD:s statistik över välståndet? Hur skall vi kunna skapa de resurser som krävs för att de grundläggande uppgifterna för ett samhälle skall kunna fungera? Alla partier verkar sedan länge överens om att det är genom ett ökat företagande som den helt nödvändiga tillväxten skall komma. Här tillsätts olika pratgrupper på regeringsnivå för att prata om behovet av tillväxt. Runtom i landet pågår ett intensivt arbete för att skapa underlag för tillväxtavtal. Inom parentes kan jag säga att arbetet med tillväxtavtal liknar hur man i mycket väsen för ingenting. Skattesamtal mellan partierna pågår också. Och under den pågående budgetprocessen läcker det ut nya bidragssatsningar. Men när det gäller företagarnas villkor händer praktiskt taget ingenting. Stoppreglerna för fåmansföretag är utredda, och landets fåmansbolag väntar otåligt på att den aviserade propositionen om slopandet av flertalet stoppregler skall läggas fram. Den av regeringen tillsatta Småföretagardelegationens 71 förslag bereds fortfarande i Regeringskansliet. Vi moderater har tillsammans med kristdemokraterna motionerat om de allra flesta av delegationens förslag. Men motionerna avslås på löpande band. De käcka löften som lämnades av företrädare för riksdagsmajoriteten vid den s.k. småföretagarriksdagen före valet har förbytts i tystnad och väntan. I likhet med teaterpjäsen I väntan på Godot är det högst osäkert vad man väntar på. Fru talman! Nog är det väl skräp om inte riksdagens ledamöter skulle kunna ha en uppfattning i alla dessa frågor, även om det pågår diskussioner och överläggningar på regeringsnivå? Skall inte vi som är valda ombud för Sveriges folk kunna säga ifrån och tala om vad vi tycker är viktigast? Om vi inte anses kunna göra det, vad har vi då för funktion? Fru talman! Vad var det nu som hände i Göteborg? Jo, skatteutskottet gjorde några mycket intressanta studiebesök. Vi var bl.a. på Atlet AB som är ett av landets största familjeägda verkstadsföretag med en omsättning på 1,2 miljarder och med 950 anställda. Atlet tillverkar truckar som till 90 % säljs på export. Vi träffade grundaren och styrelseordföranden Knut Jakobsson som gav en exposé över företagets utveckling. Med ett startkapital på 17 000 kr startade han 1958 företaget, till en början ensam och på deltid. Men genom en bra produktutveckling har detta företag så småningom blivit mycket framgångsrikt och har nu på dessa 40 år blivit något som vi inte har många av i Sverige, nämligen ett medelstort familjeägt företag. Men det har inte varit problemfritt. Och det största problemet enligt Jakobsson har varit skatterna i Sverige som vid några tillfällen t.o.m. har hotat företagets existens. Knut Jakobsson pekade på att det största hotet i dag mot företagets framtid som familjeägt är arvsskatten, som i sin nuvarande utformning omöjliggör ytterligare ett generationsskifte. Våra reservationer på den punkten förkastades av riksdagen häromveckan. På dagens agenda står slopandet av såväl dubbelbeskattningen på företagsvinster som förmögenhetsskatten som också fanns med på Knut Jakobssons lista över förutsättningar för ett framgångsrikt företagande i framtiden. Så långt Atlet och Knut Jakobsson. Men hans vittnesmål är inte unikt. Så har familjeföretagare berättat och resonerat i minst 40 år. Det är den tidsrymd som jag själv har varit verksam i svenskt näringsliv och kunnat se hur stora framgångsrika familjeföretag har sålts för att ofta slaktas och sedan försvinna. Den utlösande faktorn har praktiskt taget alltid varit svårigheterna att kunna ta ut en rimlig lön utan att äventyra företagets framtid. Det var som värst med 85 % marginalskatt på inkomst av tjänst och 3 % i förmögenhetsskatt på kapitalet, och det skulle dessutom betalas med skattade pengar. Situationen är bättre i dag, men fortfarande har vi ett mycket företagarfientligt klimat i Sverige. Det unika med Knut Jakobsson och Atlet är att han trots allt velat fortsätta trots hård internationell konkurrens och mycket ogynnsamma skatteregler. Det vanliga är ju att företagarna har sålt sina företag och flyttat från Sverige. En del spelar golf i behagligt väder. Men många har också startat företag i sina nya hemländer. Och då känns det motigt. Vi skulle i dag behöva deras skaparkraft för att få fart på tillväxten. Entreprenörsanda, uthållighet och affärsmannaskap är bristvaror i Sverige. I dagens nummer av Ny Teknik konstateras att Sveriges patenthandel under de senaste sex åren har gett ett överskott på 5,2 miljarder. Det låter ju bra. Det finns ju tydligen fortfarande klyftiga och uppfinningsrika personer i landet som kan skapa morgondagens produkter. Problemet är att patenten inte utvecklas i landet. Enligt tidningsartikeln beräknar man att 600 000 jobb skulle ha skapats i industrin om vi i Sverige utnyttjat dessa patent och tillverkningslicenser. Varför det inte görs beror i hög grad på oförmånliga skatter för såväl företagare som uppfinnare. Fru talman! Det kan vi i riksdagen ändra på. Fru talman och övriga ledamöter i riksdagen känner alla väl argumenten till att vi moderater anser att företagsvinster inte skall dubbelbeskattas. Företagsflyttningar till Finland under senare tid är t.ex. en direkt följd av nuvarande dubbelbeskattning. Ett steg i rätt riktning vore att införa de dubbelbeskattningsregler som gällde 1994 och som infördes av den dåvarande borgerliga regeringen men som var en av de för svensk företagsamhet fatala återställarna av den socialdemokratiska regeringen. Bland OECD:s 24 medlemsländer har 10 helt avskaffat dubbelbeskattningen av bolagsvinster. Och i Norge och Finland är därför beskattningen av företagsvinster bara 28 % jämfört med 50 % i Sverige. Det, fru talman, är skillnaden. Även förmögenhetsskatten i Sverige är ett hinder för den ekonomiska utvecklingen. 15 av OECD:s 24 medlemsländer har helt avskaffat förmögenhetsskatten. Om vi jämför med de länder som fortfarande har förmögenhetsskatt är vi unika igen. På en förmögenhet på 10 miljoner kronor är förmögenhetsskatten i Sverige 1,07 %. Men snittet för OECD är 0,21 % och för EU 0,17 % för samma förmögenhet. Men det är inte bara förmögenhetsskatten i sig som är tillväxtfientlig. Som lök på laxen har vi i Sverige det unika förhållandet att vi fortfarande har sambeskattning. Förmögenhetsgränsen för skatt är 900 000 kr för såväl en ensam person som för ett par. Detta är en besynnerlig regel i ett land där jämställdhet diskuteras flitigt och där det finns en jämställdhetsminister. Förmögenhetsskatten bör avvecklas stegvis, sambeskattningen upphöra omgående och beloppsgränserna höjas. Reglerna för fåmansbolag måste också revideras så att företagsvinster skall kunna beskattas som kapital och företagarna kunna ta ut en marknadsmässig lön. Dessutom bör alla stoppregler för fåmansföretag slopas. Nuvarande regler är diskriminerande gentemot småföretagarna och deras familjer. Fru talman! Vår resa till Göteborg innehöll även ett besök i arla morgonstunden på Göteborgs fiskmarknad. Vi kunde där se hur tillgång, efterfrågan och kvalitet skapade en prisbild. Dessutom hade vi en diskussion med företrädarna för fisket om mom. 10 i betänkandet. Det handlar om att ge de svenska yrkesfiskarna samma möjligheter som deras spanska kolleger att göra ett yrkesfiskaravdrag. Detta är inte heller någon ny fråga. Hösten 1996 uttalade riksdagen att regeringen skulle lägga fram ett förslag med detta innehåll. En statlig utredning har genomförts och redovisats. Men regeringen kommer ändå inte loss. Vi anser därför att riksdagen ånyo skall uppmana regeringen att lägga fram ett förslag om ett särskilt yrkesfiskaravdrag under innevarande riksmöte. Fru talman! Självklart står jag bakom de nio reservationer som Moderaterna skrivit ensamma eller tillsammans med företrädare för andra partier, men jag yrkar bifall endast till reservation 1 under mom. 1.

Fru talman! Jag skall också berätta lite om vår resa till Göteborg. Jag tyckte också att besöket på Atlet AB var intressant och lärorikt. Vad Carl Erik Hedlund inte nämnde var att vi också var på skattemyndigheten och där fick mycket intressant information. Bl.a. sade man att skatteplaneringen i dag är aggressivare än någonsin. Det handlar om bolagens skatteplanering. Jag vill också erinra om det faktum att Volvo säljer sin personbilsdivision - det kanske alla i kammaren känner till. Volvo söker förhandsbesked för att komma undan den skatt som kommer att uppkomma i samband med realisationsvinsten. Jag skall läsa lite grann ur en motion vi väckte i samband med den omstruktureringsproposition som antogs för inte så länge sedan: Vi menade att det är bra att det införs klara och förutsägbara regler när det gäller omstruktureringar. I den bästa av världar skulle detta fungera, men med kännedom om vissa delar av näringslivets förmåga och intresse av att kringgå gällande lagstiftningar för att tillskansa sig skatteförmåner var vi tveksamma till regeringens milda skrivningar när det gäller tillämpningar av lagen om skatteflykt. I den bästa av världar kan skattelagstiftningen vara relativt enkel, och alla agerar i enlighet med lagstiftningens intentioner. Men historien har visat att näringslivet inte alltid är intresserat av enkla regelsystem, eftersom det ofta förekommer att man försöker kringgå gällande lagstiftning. Näringslivets krav på politikerna är att vi skall skapa klara, enkla och hållbara regelsystem och att vi skall ha förståelse för näringslivet. Samtidigt agerar delar av näringslivet emellertid på ett sådant sätt att man omöjliggör just denna typ av regelsystem och förståelse. Förtroendet och förståelse måste vara ömsesidigt, annars kommer vi även i framtiden att ha oerhört komplicerade skatteregler. Regeringen skrev att det självfallet inte kan uteslutas att den praktiska tillämpningen kommer att ge oförutsedda exempel på förfaranden som medför icke önskade skatteförmåner. Detta talar för ett allmänt hållet krav utöver de specifika krav som anges på att överlåtelsen inte får medföra otillbörlig skatteförmån. Utredningens slutsats är att en regel av detta slag emellertid skulle minska förutsägbarheten, vilket i sig skulle försvåra omstruktureringen skattemässigt. Visserligen kan man med den föreslagna lagstiftningen snabbt ingripa vid missbruk av reglerna, men man kommer inte att kunna ingripa mot redan genomförda åtgärder för att undgå skatt. Om lagen om skatteflykt gavs mer utrymme skulle man emellertid kunna ingripa även mot försök till kringgående, som den föreslagna lagen inte direkt förbjuder. Detta tycker jag visar ganska tydligt vad det är som håller på att ske. Tolkningsföreträdet hamnar snart hos storföretagen, och de fiskala intressena finns inte kvar. Här står man i kammaren och säger att det skall vara enkla regler och att stoppregler skall tas bort. Men stoppreglerna infördes en gång i tiden just på grund av kringgåendet. Jag håller med om att de flesta stoppreglerna i dag faktiskt kan slopas. Jag tror att det inom en snar framtid läggs fram en proposition som innebär att de flesta stoppreglerna kommer att slopas. Det är ganska naturligt. De flesta regler som anges i bestämmelserna om stoppregler finns inbakade i annan skattelagstiftning. Egentligen behövs de inte. Samtidigt finns det inslag i stoppreglerna som inte är önskvärda i dagsläget. Den information vi fick på skattemyndigheten om företagens aggressiva skatteplanering talar för att näringslivet måste agera för att skapa ett ömsesidigt förtroende. Vi har en reservation fogad till betänkandet. Den gäller förmögenhetsskatten. Vi menar att dagens beräkning av t.ex. den skattepliktiga delen i förmögenhetsbeskattningen inte är särskilt lyckad. Bl.a. behandlingen av olika typer av aktier gör att mångmiljardärer faktiskt skattebefrias. Det är knepigt. Vi vill ha en klarare definition av den del som är riskkapital för att kunna undanta det från förmögenhetsskatt. Det hade varit intressant att ha en gemensam reservation om en del av förmögenhetsskatten, nämligen den slopade sambeskattningen. Vi har samma uppfattning. Det finns säkert en majoritet. Men genom ett otaktiskt förfarande och genom att i en reservation kräva att förmögenhetsskatten skall tas bort, hamnar vi i en situation där vi inte kan gå med på en gemensam reservation. Reservation 1 från Moderaterna är intressant. Där står följande: "Ett grundläggande krav på skattesystemet är att näringsverksamhet som drivs här i landet får samma villkor som gäller för näringsverksamheten i de länder som våra företag konkurrerar med." Det ligger mycket i det. Men sedan står där följande: "Motionärerna pekar på de höga svenska skatterna, bl.a. drivmedelsskatterna -." Jag läste häromdagen en artikel om åkerinäringen. Dieselskatterna för åkerinäringen nämns inte längre. Det har visat sig att drivmedelsskatterna i Tyskland kommer att hamna högre än de svenska drivmedelsskatterna. Åkerinäringen för i stället fram de höga personalkostnaderna. Då vill jag koppla detta till problemen med yrkesfiskarna. Jag inser att även yrkesfiskarna vill ha en situation där de kan konkurrera på lika villkor med t.ex. danska fiskare. Men det får väl ske med hjälp av näringspolitiken. Det blir väldigt underligt om man i skattepolitiken inför principen att kunna göra avdrag för icke-havda kostnader. I så fall går det att säga att åkerinäringen skall kunna göra samma sak. Varför skulle inte de kunna göra ett yrkesåkaravdrag? Det börjar bli kärvt i fråga om personalkostnader. Vi kan hålla på att urholka hela lagstiftningen och ge olika typer av avdrag för olika branscher och näringar. Det är inte hållbart. Säg vad ni vill i stället. Säg att ni vill ge ett näringspolitiskt stöd till detta. Detta kommer från Moderaterna, som vill minska på varenda företagsstöd. Jag är lite förvånad. Det finns en del andra reservationer. Det kan vara intressant att titta på EMU-reglerna för momsen på spelarköp osv. Enligt mitt sätt att se har RSV gjort felaktiga tolkningar. Man diskuterar huruvida idrottsföreningarna driver näringsverksamhet eller ej. Men man ser för tillfället över dessa frågor. När det gäller t.ex. arbetslokal i hemmet handlar det om en myt. Vad är det för extrakostnader man har när man har en arbetslokal i hemmet i ett hus som redan är byggt och som man kanske bygger om? Ombyggnadskostnaderna får man göra avdrag för, och de får föras upp på avskrivningsplan. Räntorna är avdragsgilla under kapital i vanlig ordning. Jag vet inte vilka extrakostnader man har. Det är bra att det i dag finns ett schablonavdrag för det här. Vi kan diskutera huruvida det skall vara 2 000 eller 4 000 kr. Om man hyr en lägenhet har man 4 000-kronorsavdraget, och om man har egen villa har man 2 000-kronorsavdraget. Om man sedan kan visa att det är kostnader förenade med det hela får man göra avdrag för dem. Om man t.ex. inreder på ett speciellt sätt är inredningen i det avseendet avdragsgill. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 11.

Fru talman! Kristdemokraterna har genom sitt motionsarbete på flera olika sätt påpekat behovet av lägre beskattning på flera områden, vilket jag vill beröra i mitt anförande i dag. Speciellt vill jag lyfta fram motion Sk309, där vi anfört att vin och sprit ej skall ingå i avdragsramen för representation. Det är emellertid inte för att förringa det värde som finns i bl.a. reservation 2 som jag inskränker mig till reservation 7, utan jag anser den vara synnerligen välformulerad. Jag kommer bl.a. att tala om denna avdragsram och yrkar redan nu bifall till reservation 7 under mom. 7. Övriga kristdemokratiska motioner och yrkanden ställer vi oss naturligtvis bakom, men mitt yrkande inskränker sig till reservation 7. Vid en snabb genomläsning av samtliga motionsyrkanden och sammanfattningar av motionerna konstaterar jag ganska snart att behovet kvarstår av lättnader för företagare i allmänhet och småföretagare i synnerhet. I betänkandet försöker utskottet finna svar på och argument för att samtliga yrkanden avslagits i den nu pågående överläggning som finansministern tagit initiativ till. Det var ett lovvärt initiativ, men låt oss inte bli lurade på konfekten. Förväntningarna är höga på att konstruktiva förslag skall födas efter dessa samtal. Konstateras bör dock att intensiteten i samtalen är påfallande låg. Det kan inte vara den högst prioriterade frågan för regeringen när man samlas en handfull gånger och har fyra veckors betänketid mellan sammankomsterna. Vi är många som väntar på besked, och det brådskar. Det borde snart vara tid för konkreta förslag och synbara resultat efter dessa månader som gått sedan första träffen avhölls i början på december 1998. "Skattenivå i företaget, resultatutjämning" heter ett av avsnitten i betänkandet som jag vill belysa, med tanke på att utskottet inte anser sig kunna låta vissa branscher erhålla differentierad beskattning. Men det är ju ofta det man tillåter. Jämfört med övriga europeiska länder kräver svensk skattelag en högre beskattning och strängare miljöregler för bl.a. åkerinäringen. Detta om något är en differentierad åtgärd som hindrar en sund och god utveckling av svensk företagsamhet. Låt mig påminna om dessa regler, som på flera sätt kan drabba Sverige och svensk åkerinäring med så pass negativa reaktioner så att vi förlorar ytterligare företag. Dessa kan komma att "flaggas ut", inte bara fartyg och rederier utan även hjulburna lastare och företag inom åkerinäringen. Med reglerna för samtliga i landet verksamma godsbärare drabbas många av skilda beskattningar. Med andra ord: ge åkernäringen konkurrenskraftigt rättvisa skatteregler framöver! Åkerinäringen och andra företagare förväntar sig förslag från regeringens skattesamtal, och man kan ställa sig frågan: När har regeringen talat färdigt? När kan vi läsa konkreta och trovärdiga förslag som ger företagen bättre förutsättning att driva företag och därmed skapa jobb? Fru talman! Ägarbeskattningen är nästa avsnitt i mitt anförande. Om en person sätter in eget kapital i sitt företag, gör han det då inte i första hand för att få en god tillväxt på sitt kapital? Det gör åtminstone vi privatpersoner. Men det finns också en drivkraft hos företagaren, nämligen att driva sitt företag, som har nämnts tidigare här i kammaren i dag. Drivkraften är att det egna företaget skall få ett grundkapital och ett rörelsekapital att använda. Detta risktagande borde också stimuleras av den svenska skattelagstiftningen. Kristdemokraterna vill därför anföra att vi önskar se åtgärder som skulle säkra tillgången på riskkapital, speciellt med tanke på onoterade, mindre och nya företag. I vårt grannland Danmark finns redan en modell med förlustgarantier om 50 % av riskbolagens placeringar i onoterade bolag. Dubbelbeskattningen av bolagsinkomster som vi fått i Sverige inskränker sig till onoterade företag. Kristdemokraterna hävdar att det borde vara lika självklart att gå vidare så att dessa regler kommer att gälla alla företag som att vi skall sträva efter arbete åt alla människor. Om vi går ut och påstår att vi skall minska arbetslösheten måste vi också ikläda oss ett ansvar som möjliggör för de personer som genom handling visat att de är beredda att gå in under oket att driva ett företag. Riskkapitalförsörjningen måste således åtgärdas om vi i riksdag och regering skall vara trovärdiga och om Sverige skall uppfylla kravet om sänkt arbetslöshet. På motsvarande sätt borde alltså även fåmansföretagen behandlas. Småföretagardelegationens förslag bör genomföras för att på så sätt få till stånd ett bättre företagsklimat i Sverige. Fru talman! Nästa punkt är representationsavdrag för måltider. Det torde inte råda någon tveksamhet om att företagare förlägger många affärsöverläggningar i anslutning till en måltid. Ibland kan det t.o.m. vara tvärtom, att en måltid är inledningen på en givande affärsöverenskommelse och därmed skapande av ännu fler arbetstillfällen. Även om jag yrkar på att avdragsrätten skall begränsas genom att vin och sprit inte skall ingå i avdragsramen, i enlighet med reservation 7 till detta betänkande, borde det vara rimligt att även höja avdragsutrymmet i stället för att sänka det. Vad kan man bjuda någon på för futtiga 90 svenska kronor? Det är väl möjligtvis en tallrik makaroner och falukorv under en kvällsvickning. Det är förunderligt att vi svenskar skall vara förmyndare över vilka måltider som skall vara representation och därmed ha möjlighet att yrka avdrag för en affärsmåltids kostnader. 90 kr till en kostnad av 500 miljoner kronor. Det är försumbart i sammanhanget, eftersom jag tror att måltiderna hade blivit desto fler. Jag vidhåller fortfarande att det borde vara en rättvisefråga att skattemedel inte skall avsättas för vin och spritkonsumtion i anslutning till arbetsplatserna. Genom att begränsa avdragsutrymmet borde det också bli mindre konsumtion och därmed lägre kostnader för polis och sjukvård. Jag anser det vara värdefullt med ett avdragsutrymme som är högre än 90 kr, men detta skulle skapa ännu fler servicearbeten inom hotell och restaurangnäringen. Jag vill även nämna någonting om yrkesfiskarna, fru talman. En gammal näring i Sverige är fiskeribranschen. Det borde inte råda något tvivel om att vi skall göra allt vi kan för att behålla svenska fiskare i svenska vatten. Det är fel i systemet när utländska fiskebåtar opererar i svenska vatten och dessutom går till svenska hamnar och säljer sina produkter. Kristdemokraterna vill därför införa konkurrensneutralitet för de svenska yrkesfiskarna. Vi anser att det är fel, som vi läser i pressen, att utländska båtar opererar i svenska vatten som har helt andra ekonomiska förutsättningar att avyttra fångsten på ett för svenska konkurrensmöjligheter negativt sätt. Även i detta fall har regeringen krav på sig att snarast prestera ett genomtänkt och bra förslag. Den särskilda utredaren som tillkallades i slutet på 1997 har i början av detta år avlämnat sitt arbete. Även i detta sammanhang väntar vi med spänning på regeringens kraftfulla åtgärder till förmån för småföretagande fiskare. Avslutningsvis vill jag också nämna förmögenhetsskatten, fru talman. Den vidrördes här tidigare dels av Moderaternas Hedlund, dels av Per Rosengren. På sikt bör denna skatt avskaffas. Vid en översyn och jämförelse mellan övriga europeiska länder framstår vi som ett dyrt land att inneha förmögenhet i. Det är inte rätt att vi skall hårt beskatta de människor som på ett hårt och ärligt sätt tjänat ihop ett kapital som de kanske har för avsikt att konsumera under den kommande pensionstiden. Med den låga ränta som bankerna för tillfället erbjuder kan det rentav bli så illa att de 30 procentens reavinstbeskattning gör att glädjen och motivationen att spara till den egna ålderdomen helt försvinner. Även om möjligheterna finns att minska förmögenhetsbeskattningen är det ändå en ganska dyr och omständlig skatt. Inom några år skulle vi kristdemokrater gärna se att denna beskattning är helt borttagen. Vi kan inte som ett enskilt land fortsätta att driva en skattepolitik som inte tar hänsyn till utvecklingen i omvärlden. Hur detta skall gå till behöver vi inte debattera här och nu. Viktigast är att vi kommer fram till den gemensamma åsikten att förmögenhetsskatten skall mildras och att vi därmed uppmuntrar människor att behålla sitt kapital i Sverige. Jag vill också avslutningsvis säga att jag ställer mig bakom det Hedlund nämnde angående de förmånliga regler som sambor, till skillnad från gifta par, får åtnjuta. Även Per nämnde detta. Jag går inte in på det djupare. Avslutningsvis yrkar jag alltså bifall till reservation 7.
Fru talman! Kenneth Lantz nämnde beskattningen av åkerinäringen. Jag har roat mig med att titta just på utvecklingen när det gäller dieselbeskattning i Tyskland och de nya förslag som nu kommer. De innebär faktiskt att Tyskland kommer att ha en högre dieselskatt än Sverige. Att döma av Kenneth Lantz anförande verkar det som om han tror att svensk åkerinäring skulle ha en högre dieselbeskattning. Så är det alltså inte. Det man från åkerinäringen nu själv hävdar är just att personalkostnaderna skulle vara högre och att de skulle behöva vissa andra regler. Då är vi inne på yrkesfiskaredebatten. Anser kristdemokraterna att man skall använda skatteinstrumentet för att subventionera olika typer av branscher? Hur många branscher ytterligare är man beredd att subventionera? Skall man sänka skatterna på diesel trots att omvärlden har högre skatter och dessutom andra vägavgifter som nu också, framför allt i Tyskland, är på väg upp. Jag skulle vilja ställa en fråga när det gäller dubbelbeskattningen. Det finns inte någon enda undersökning som pekar på att ett borttagande av dubbelbeskattningen skulle skapa ett enda nytt arbetstillfälle. Snarare visar det sig att så inte är fallet, dvs. att det inte skapar någonting. De undersökningar som är gjorda har ju visat att det inte påverkar sysselsättningen. Det gäller kanske något annat. Det är signaler av annan natur till näringslivet. Det handlar om symbolfrågor. Jag tycker att det är lite väl kostsamt att kasta ut mellan 8 och 15 miljarder på rena symbolfrågor. Ni nämner alkohol i er reservation när det gäller representationsavdragen, Kenneth Lantz. Gäller det också lättöl? Kenneth Lantz talar i anförandet om vin och sprit. Förut var starköl tillåtet. Vill ni gå tillbaks till det? Han sade också att kostnaderna för polis och sjukvård skulle minska om man förbjöd avdrag för alkohol vid representation. Låt säga att avdragsgränsen ligger kvar på 90 kr, som räcker till falukorv. Menar Kenneth Lantz att människor skulle dricka så mycket alkohol på representationskontot att det skulle orsaka stora kostnader för sjukvården och för polisen?
Fru talman! Två minuter räcker föga för att återkomma till detta. Vi får kanske fortsätta på denna debatt vid något senare tillfälle, Per och jag. Det gör jag med nöje. Fru talman! Jag bor nere i Helsingborg. Det är inte ovanligt att jag förflyttar mig mellan Malmö och Helsingborg på motorvägen, och jag åker även ner till Trelleborg och Ystad. Jag konstaterar dagligen när jag är ute och kör på dessa vägar att de flesta fordon inte längre kommer från de tyska vägarna. Det är i allt högre grad polska bilar som trafikerar vägarna. Vad ägarna till dessa företag kommer ifrån förtäljer inte historien, men det är i allt högre grad polska trafikanter som trafikerar de skånska vägarna. Genom det fria cabotaget har vi fått en helt annan situation för de åkerier som finns i Sverige i dag. Det finns begränsningar. Jag skulle kunna fördjupa mig väldigt mycket i detta, men låt mig inte göra det. Låt mig bara nämna att det finns regler som möjliggör för en polsk gammal lastbil att köra rakt in i Malmö centrum, medan en svensk modern Volvo hindras av miljöskäl. Det är bl.a. här vi skulle vilja ha lättnader. Jag vill, precis som Per nämner, verkligen se att vi sänker personalskatterna. Även om han politiskt inte delar min uppfattning kan jag säga att det är en lägre personalbeskattning som skapar ännu fler sysselsättningstillfällen i vårt land. Det är det viktigaste och absolut säkraste sättet att höja sysselsättningen i vårt land. Per Rosengren frågade vilka branscher vi skall subventionera. Vi skall inte subventionera någon speciell bransch, utan vi skall subventionera småföretagare och företagarnäringen i vårt land. Det kommer att skapa möjligheter för ett bättre Sverige.
Fru talman! Det är väldigt intressant att den polska åkerinäringen nu skall bli måttstock för den svenska beskattningen. Det är trots allt miljöbeskattningen det handlar om. Det är de polska miljöreglerna och den polska nivån när det gäller att skydda miljön som vi skall anpassa oss efter. Jag kan inte uppfatta Kenneth Lantz svar på något annat sätt. Då kanske också lönenivån skall anpassas efter de baltiska lönenivåerna? Då skulle vi säkert också få högre sysselsättning. Så kan man inte resonera. Framför allt på miljösidan måste vi ha en beskattning som gör att vi kommer åt detta. Nu hävdar man plötsligt att det är de polska åkerierna som vi skall jämföra oss med, när det förut har varit de tyska. Tyskarna har nu insett miljöproblematiken och skall faktiskt minska landsvägstransporterna och gå över till mer miljövänliga transporter. När de börjar agera på det sättet skall vi i stället börja jämföra våra regler med de polska reglerna, som inte tyder på någon miljömedvetenhet. Jag tycker att det är att ge efter ganska ordentligt. Jag fick inget konkret svar när det gäller dubbelbeskattningen. Är det så att kristdemokraterna anser att mellan 8 och 15 miljarder är väl använda pengar, när denna ändring enligt alla utredningar inte skapar några nya jobb? Att ta bort dubbelbeskattningen är i stort sett att skattebefria utdelningar. Vad man prioriterar är alltså skattebefrielse på arbetsfria inkomster. Jag måste säga att jag är lite förvånad när jag hör kristdemokraterna uttala sig om detta.
Fru talman! Vi talar om svensk arbetskraft. Jag respekterar de polska åkarna och den arbetskraft som finns där nere, men det är svensk arbetskraft vi pratar om, och det är svenska regler som vi vill förbättra. Jag kommer inte att agera för att vi skall få ännu fler polska aktörer. Vi har det fria cabotaget i dag i vårt land. Låt oss se till att vi också får behålla svensk åkerinäring. Jag tror att en gynnsammare beskattning av det kapital som finns i företagen - riskkapitalet - påverkar också de svenska åkarna. Dubbelbeskattningen är inte minst viktig. Det kanske inte skapar så extremt många nya arbetstillfällen, men det kommer inte minst att bespara oss en utflyttning av företagare. Det tror jag att både Per Rosengren och övriga här i kammaren inser. Ökade och förbättrade sysselsättningsmöjligheter och förbättrad möjlighet att driva företag i Sverige kommer att bespara oss en utflyttning av ännu fler företag.

Fru talman! Beskattningsområdet ligger för närvarande i ganska stor utsträckning i träda beroende på de pågående skattesamtalen. Det gäller också det ämnesavsnitt som vi har anledning att diskutera i dag - företags och kapitalbeskattningen. Det är i och för sig ganska naturligt att det är på det sättet, om vi nu vill ha ett samlat långsiktigt skattepaket som ger tydliga signaler inför framtiden för alla beslutsfattare. Det är också viktigt att detta långsiktiga, breda skattepaket får en bred partipolitisk uppslutning. Om det skall vara möjligt måste det här naturligtvis få ta lite tid. Men i det perspektivet är det oerhört viktigt att de här samtalen snabbt inriktas på att man skall åstadkomma substans och att man verkligen ger de signaler som är så viktiga för beslutsfattare. Det gäller både individer och företagsledare och dem som på annat sätt är ansvariga för företagens utveckling. Jag hoppas att det blir så, och jag skall försöka medverka till det, eftersom vi har upplevt alldeles för många otydliga och spretiga signaler från olika aktörer på det politiska området när det gäller skatter. Jag skall uppehålla mig en kort stund vid två saker i det här betänkandet. Det ena är ägarbeskattningen. Det andra är yrkesfiskaravdraget. Trots den ordväxling som har föregått det här anförandet om behovet av ägarbeskattning tror jag att det är oerhört angeläget att vi så fort som möjligt får signaler om att den dubbelbeskattning som vi för närvarande har skall elimineras ur det svenska skattesystemet. När det gäller yrkesfiskaravdraget vill jag redovisa att vi i skatteutskottet besökte en fiskeauktion i Göteborg i förrgår. Det var mycket intressant att se den verksamheten. Det enda politiska budskap som de, mycket försynt men ändå mycket tydligt, förmedlade var att vi skulle se till att ge dem konkurrenskraftiga förutsättningar, framför allt jämfört med deras danska fiskarbröder. Det som man mycket entydigt förordade var just införandet av ett yrkesfiskaravdrag enligt den s.k. danska modellen. Med den här korta pläderingen, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna nr 2 och 9. Avslutningsvis vill jag kortfattat beröra ett ämnesområde som borde ha varit med i det här betänkandet. Det är hänförligt till generationsskiftesproblematiken i de små företagen. Det är speciellt inriktat på reavinstbeskattningen av näringsfastigheter, som ju har en lång historia. En del av oss har varit med om att fatta beslut i en tidig del av det här decenniet om mycket långtgående övergångsregler som nu håller på att ebba ut. Nu kan vi se de skadliga effekterna av detta i form av att alltfler näringsfastigheter av skatteskäl går till försäljning. Det gäller fastigheter som inte skulle försäljas om inte just dessa skattemässiga skäl hade förelegat. Det har dessutom gått så långt att mindre seriösa fastighetsmäklare åberopar detta som en faktor för att man i dag skall fatta beslut om att sälja sin näringsfastighet utan att man i tillräcklig omfattning har övervägt det. Vi har sedan länge krävt att man skall förlänga övergångsreglerna i avvaktan på den utredning som behöver genomföras för att man långsiktigt skall kunna lösa frågan om reavinstbeskattningen på näringsfastigheter. Anledningen till att denna fråga inte finns med i det här betänkandet är att regeringspartiet har utbett sig om betänketid för att överväga om man skall medverka till en sådan förlängning som vi har begärt och som vi faktiskt också har blivit utlovade av regeringen så sent som för ungefär ett år sedan. Min fråga till Lars U Granberg blir därför: När kan den här betänketiden förväntas ha löpt ut?

Herr talman! Folkpartiet lade under den allmänna motionstiden fram ett förslag om en skattereform i fyra steg. Denna innebar sammanlagda strategiska skattesänkningar på 65 miljarder över en fyraårsperiod. Inriktningen var tydlig: Vår framtida välfärd hänger på hur väl vi kan skapa förutsättningar för tillväxt och ökat företagande i vårt land. Den största orättvisan i vårt land är ändå den mellan dem som har ett jobb och dem som faktiskt inte har det. Arbetslösheten skapar maktlöshet. Folkpartiet står nu liksom i höstas självklart bakom vår skattemotion och samtliga våra reservationer i utskottet. I dag väljer jag dock, för att underlätta riksdagsbehandlingen, att yrka bifall endast till en reservation. Skattesystemets utformning och stabilitet spelar en central roll för att skapa goda förutsättningar för tillväxt i Sverige. Fler och växande företag är nödvändigt enligt de flesta. Ändå saknas det majoritet för att vidta de nödvändiga åtgärderna, åtgärder som går ut på att anpassa skattesystemet till en omvärld i ständig förändring. Det som hittills kommit fram av vad som väntas i vårbudgeten är inte tillräckligt för att komma till rätta med bristen på företag och nya jobb i vårt land. Ända sedan 1994 har socialdemokraterna talat och talat om förbättringar vad det gäller företags och kapitalbeskattning. Sedan valet är regeringen dessutom än mer beroende av partier som är tveksamma till tillväxt i ekonomin eller närmast fientliga till marknadsekonomins funktionssätt. Vad som krävs är en offensiv i detta trängda läge. När Sverige i den senaste skattereformen beslutade om sänkt bolagsskatt till 28 % blev effekten efter några år att skatteinbetalningarna nästan fördubblades. Ett skäl till detta är att företagen väljer att redovisa mer av sina vinster i vårt land tack vare den relativt låga bolagsskatten. Alltså: Sänkt skatt på företagande kan ge högre skatteinkomster, och det är detta vårt land så väl behöver. Irland passerade nyligen Sverige i produktionsvärde per invånare. Här har man varit ännu mer offensiv på detta område. Genom en medveten satsning på företagande och goda förutsättningar för detta har industriproduktionen på Irland ökat med 145 % under 90-talet, medan den ökat med endast 12 % inom EU i genomsnitt. Satsningar på företagande och fler nya jobb lönar sig. Men rejäla förbättringar och offensiva satsningar måste också kosta något i det korta perspektivet - även om bättre företagsklimat förbryllande ofta endast handlar om attitydförändringar och regelförenklingar för företag, något som vi tidigare debatterat i kammaren. Således bör det begränsade utrymme för skattesänkningar som finns i form av ett sannolikt överskott i statens finanser efter avbetalning på statsskulden användas till strategiska skattesänkningar för fler nya jobb. Herr talman! Jag skulle vilja peka på några exempel där det är önskvärt att offensivt och strategiskt sänka skatten för att öka möjligheterna till tillväxt och fler nya företag. Folkpartiet har under en rad av år krävt att skattevillkoren för fåmansbolag förbättras. Dessa har i decennier diskriminerats jämfört med de noterade företagen. Reglerna upplevs med rätta som både orättvisa och krångliga. Regeringen aviserar i sin propositionsförteckning att de s.k. stoppreglerna till viss del skall slopas och ersättas med allmänna regler. Vi är självklart positiva till detta men avvaktar de konkreta förslag som vi förväntar oss skall presenteras. Det faktum att fåmansbolagen träffas av strängare skatteregler när det gäller reavinster och utdelningar borde enligt Folkpartiets uppfattning ha kunnat åtgärdas för länge sedan. I avvaktan på konkreta förslag har Folkpartiet föreslagit en tillfällig lösning, nämligen att utdelningen i fåmansbolag, efter det att ägaren tagit ut lön ungefär motsvarande vad en anställd i branschen tjänar, skall beskattas som kapitalinkomst. Det är ett mysterium att man kan ha en särskild straffskatt på investeringar när vi behöver mer av just detta. Oavsett hur man lägger orden i munnen och tycker illa om att ta bort skatten på aktieutdelningar är det ändå ett faktum att skatten på den utdelade vinsten redan är betald en gång, och jag tycker inte att man skall behöva skatta dubbelt. Det borde säga sig självt att det är negativt att ha en av de högsta sammantagna aktiebeskattningarna i världen, om man tar med beskattningen i alla led. Svårigheter att erhålla riskvilligt kapital är en ständig källa till bekymmer för många småföretagare. Den enskilt viktigaste åtgärden för att öka tillgången till riskvilligt kapital är därför kanske att slopa den s.k. dubbelbeskattningen på aktier. Den gör det svårt att anskaffa riskkapital. Den gör det svårt för småföretag att själva växa med sitt eget kapital. Herr talman! Samlat kapital hos många människor i vårt land är en viktig säkerhetsbuffert och en god källa för investeringar. Sveriges välstånd har byggt på att vi accepterat och utnyttjat de möjligheter som ekonomiskt utbyte med omvärlden erbjuder. Nu förändras omvärlden, och därför är det också dags att förändra kapitalskatten i form av förmögenhetsskatt. Folkpartiet har föreslagit att denna stegvis skall avskaffas under mandatperioden. Eftersom detta är en märklig specialskatt på dem som har sparade pengar bör man kanske se över i vilken ordning man skall ta det. Till en början tycker vi att man skall ta bort den sambeskattning som sker och som diskriminerar människor som väljer att t.ex. gifta sig. Vi tycker också att fribeloppet till en början skall höjas till 1,2 miljoner kronor i stället för nuvarande belopp. Detta blir dessutom en väldigt stor lättnad för många människor som inte har något kapital men som råkar bo i bostäder med höga förväntningsvärden på realisationsvinster. Med dessa tre områden vill jag belysa att det finns strategiska områden som vi måste satsa på när det finns ett begränsat utrymme för skattesänkningar. Det är nödvändigt om vi skall kunna möta de utmaningar som Sverige står inför när omvärlden har förändrats. Härmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2.